Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka återremiss på detta betänkande i dess helhet, detta för att bereda finansutskottet möjlighet att justera datumet för ikraftträdandet av den förändring i § 11 som utskottet föreslår, innebärande att även handelsbolag och kommanditbolag skall ha rätt till kreditupplysningskopia och beställaruppgift. Yrkandet om återremiss beror således inte på att vi i sak ändrat ståndpunkt i huvudfrågan sedan utskottsbehandlingen, utan på att vi anser det rimligt att ge kreditupplysningsföretagen en längre övergångstid beträffande förslaget om att även handelsbolag och kommanditbolag skall ha rätt till kreditupplysningskopia och beställaruppgift. Denna mera rimliga övergångstid för kreditupplysningsföretagen vill vi utsträcka fram till den 1 oktober 1997. Denna nya kreditupplysningslag innebär i sak att vi vill åstadkomma en bättre och effektivare kreditupplysningsverksamhet, samtidigt som vi slår vakt om en hög rättssäkerhet i fråga om dessa ämnen. Vi föreslår också att den nu gällande s.k. frikretsen avskaffas så att kreditupplysningslagen nu blir tillämplig på all kreditupplysningsverksamhet. Det innebär att enhetliga regler om skydd mot integritetsintrång och om rätt till insyn och rättelse kommer att gälla inom hela kreditupplysningsmarknaden. Konkurrenssituationen förbättras också genom att kreditupplysningsföretagen görs mer jämställda när det gäller möjligheten att informera om kreditengagemang och kreditmissbruk. Det föreslås nämligen att bestämmelser om tystnadsplikt inte skall hindra att uppgifter om bl.a. kreditengagemang och kreditmissbruk utväxlas inom en begränsad krets där bl.a. kreditupplysningsföretagen ingår. Datainspektionen föreslås vidare även i fortsättningen utöva tillsyn över lagens efterlevnad. I propositionen liksom i detta betänkande föreslås att fysiska personer som är näringsidkare eller som har anknytning till näringsverksamhet på samma sätt som privatpersoner skall få besked om vem som beställt en kreditupplysning om dem. Som jag tidigare sade vill utskottsmajoriteten även att detta skall gälla för handels och kommanditbolag - alltså både kreditupplysningskopia och beställaruppgift - vilket också föreslås i detta betänkande. I reservation 1 av Per-Ola Eriksson, Centerpartiet, tas frågan upp om vem som skall ha ansvar för tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen. Reservanten hävdar att det borde vara Finansinspektionen. Ett skäl som vi finner avgörande i denna fråga är att Datainspektionen, till skillnad från Finansinspektionen, har till uppgift att tillvarata den enskildes intresse av integritetsskydd. Detta tycker vi är en mycket viktig fråga, då ett av kreditupplysningslagens huvudsyften är att förhindra att kreditupplysning leder till otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Vi tycker att detta är ett mycket tungt skäl till att Datainspektionen har detta ansvar även i den nya lagen. I reservation 2 från Centern, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna yrkar man på det som i dagligt tal kallas för en bred flödesinformation, vilket i praktiken innebär att reservanterna vill utöka den information som ingår i en kreditupplysning, t.ex. inkassoinformation. Man vill att inkassoinformation och andra s.k. flödesdata skall kunna utväxlas mellan företag, vilket Datainspektionen inte tillåter i dag. Man måste här påpeka att det här är ett mycket svårt område att ge sig in på, då alltid risk kan föreligga för övertramp i integriteten. Viktigt är dock att man skall ha ett så bra flöde som möjligt för att uppnå en så effektiv kreditupplysning som möjligt. Där är vi överens. Detta har också regeringen påpekat i propositionen, och man har för avsikt att i sitt fortsatta lagstiftningsarbete på detta område återkomma just i denna fråga. För att understryka att majoriteten anser detta som en viktig fråga har vi sagt att vi förutsätter att regeringen återkommer skyndsamt. Enligt uppgift som vi har inhämtat från Justitiedepartementet kommer detta arbete också att påbörjas redan före sommaren detta år. I reservation 3 av Moderaterna anser man att den slutna användargrupp som kan hantera uppgifter inom tystnadspliktens område är alldeles för snäv och bör utvidgas. I gengäld yrkar reservanterna att privatpersoner som så önskar skall medges rätt att ställa sig utanför det register som hanteras av kreditupplysningsföretagen. Med den sammansättning av användargrupp som föreslås i betänkandet anser majoriteten i utskottet att en effektiv konkurrens kan uppnås utan att det leder till oacceptabla ingrepp i personlig integritet och tystnadsplikt. Företag inom handeln, som varken står under tillsyn eller omfattas av någon författningsreglerad tystnadsplikt, bör inte ingå i denna slutna användargrupp. Rätten för privatperson att välja att stå utanför ett register med datauppgifter härrör sig från ett EG direktiv beträffande dataskydd. Hur detta direktiv skall införlivas i svensk rätt bör, med hänsyn till att denna fråga kommer att behandlas i annat sammanhang, hållas utanför detta lagstiftningsärende. Jag skall också kommentera litet grand av det Per Bill inledningsvis sade om det svenska företagsklimatet, som alltså smet sig in i denna debatt också. På tre punkter kan man påpeka vissa saker. De senaste två åren, 1995-1996, har utländska företags direktinvesteringar i Sverige betydligt överstigit de svenska företagens direktinvesteringar. Ökningen i industriproduktionen mellan februari och mars uppmättes föregående månad till den högsta någonsin sedan SCB började mäta den - 2,6 %. Sedan mars 1996 har industriproduktionen ökat med 9,3 %. I går kablades det också ut uppgifter om att den tyska koncernen Mannesmann Rexroth kommer att flytta vissa huvudfunktioner till Sverige på grund av företagsklimatet och den goda produktiviteten. Jag tycker att sådana saker också säger litet grand om den något snedvridna debatt som förs från moderat håll beträffande det svenska företagsklimatet. Herr talman! I den händelse att beslut kommer att fattas i dag, trots mitt yrkande om återremiss av detta betänkande till finansutskottet, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag tycker att det var intressant att höra, efter ett ganska kraftigt utspel inledningsvis från Per Bill om vad socialdemokratiska regeringar har gjort beträffande företagsklimatet, att Per Bill ändå tycker att det finns ganska mycket som är bra med det svenska företagsklimatet. På den punkten kan vi nog enas ganska väl. Beträffande återremissyrkandet kan jag säga att det beror på det som jag har sagt, nämligen att vi faktiskt har lyssnat på kreditupplysningsföretagen. Den tid de har för att förbereda den här lagändringen är för kort; de behöver ha en något längre tid. Det är skälet i sig. Jag tycker att vi har varit lyhörda på den punkten. Man föreslår själva den förändring som vi så småningom kommer att ta upp i utskottsbehandlingen. Det tycker jag bevisar att vi är lyhörda i den här frågan. Vi har tagit hänsyn till de synpunkter som har lämnats. Javisst, det är lätt att peka på att om man skulle vidga användarkretsen skulle man kunna få den effektivare. Det är möjligt om man tittar på det från det hållet. Men det finns hela tiden en risk när man handlägger frågor som lyder under tystnadsplikt, ju mer man utvidgar denna krets, desto större är risken att också integriteten kommer i fara. Moderaternas lösning är att man skall låta personer som inte vill vara med i registret ställa sig utanför. Vilken effektivitet skulle det leda till på sikt, Per Bill, om man låter den idén löpa vidare att den som inte vill vara med får ställa sig utanför? Vilken krets kommer till sist att vara kvar och falla under kreditupplysningen? Det tycker jag är en intressant aspekt.

Herr talman! Talet om det företagsklimat som råder trots socialdemokratisk regering får mig att undra om Per Bill lyssnade när jag läste upp siffrorna. De visar en förbättring som har skett under senare år. Tittar man tillbaka på direktinvesteringar och det som hände under den borgerliga perioden 1991-1994 tror jag att man finner att det pekar på helt andra siffror. Det kan vi ha en särskild debatt om sedan, Per Bill. Återremissen har jag inte så mycket mer att säga om. Vi har olika syn på hur vi vill lösa det här problemet. Jag tycker att vi har varit lyhörda för de synpunkter som har lämnats och kommer att ta fasta på det.
Herr talman! Sven-Erik Österberg kommenterade aldrig, tyckte jag, vad det är för motiv bakom att utvidga den krets som skall få kreditupplysningskopia till handels och kommanditbolag. Det har invänts ganska kraftfullt mot detta. Det kommer att leda till att man faktiskt får sämre villkor, när man på grund av det här beslutet inte på samma sätt som tidigare tar kreditupplysningskopia. Det leder till ökade kreditrisker också. Det är svårt att se hur man förenar det med den allmänna utsagan om att man skall förbättra företagsklimatet, framför allt för de små och medelstora företagen. Det är väl de i första hand som på det här sättet kan riskera en sämre kreditupplysning. Vad är det bärande motivet för socialdemokraterna för att föreslå den här utvidgningen?
Herr talman! Det var bra att den frågan kom upp. Man hinner inte kommentera allting i ett huvudanförande. Det finns ett skäl till det här. Man kan så att säga dra en gräns när det gäller juridisk person, som handelsbolag och kommanditbolag är. Det är att den som har ett handelsbolag oftast också är personligt betalningsansvarig för sitt bolag i händelse av att det kommer på obestånd. Detsamma gäller kommanditbolag, åtminstone när det gäller kommanditären. Den som står för bolaget har också ett sådant ansvar. Det skiljer sig ganska markant från ett aktiebolag. I ett handelsbolag och ett kommanditbolag kan det finnas intresse för en utvidgning, så att man har samma rättigheter som den som företräder enskild firma. Det är huvudskälet till det här förslaget från vår sida. Vi ser den utvidgningen som viktig.
Herr talman! Jag skall försöka förstå Sven-Erik Österbergs svar. Är det integritetsskäl som ligger bakom eller är det någonting annat?
Herr talman! Man är mer ansvarig för det här om man också är betalningsansvarig för sin egen firma. Det kan finnas ett större skäl till att man också vet vad som rör sig omkring det här. Det finns också exempel på att småbolag emellan sig faktiskt gör okynnesbeställningar av upplysningar med det sätt som gäller. Då kan det vara en fördel för den som blir utsatt för undersökningen att faktiskt se vem som har beställt de här uppgifterna så att man kan härleda detta. Jag skulle också vilja säga att de farhågor som kreditupplysningsföretagen har, att man skulle bli överhopad av sådana som skulle vända sig till dem därför att man får reda på att kreditupplysningar har begärts, tror jag är litet överilade. De flesta av oss har väl någon gång, om vi har beställt kreditkort t.ex., fått en sådan här beställaruppgift och även en upplysningskopia. Stämmer uppgifterna är det inte så mycket att oja sig över. Men är de felaktiga säger vi så klart till. Då finns det också en rättssäkerhet i ärendet, utgår det fel kreditupplysningsuppgifter har man också möjlighet att påverka det. Jag ser inte den farhågan som särskilt allvarlig här. När det här får sätta sig tror jag att det visar sig att farhågorna är överdrivna när det gäller att det här skulle få stor påverkan på något sätt och att man skulle få en sämre kreditgivning över lag. Jag tror inte så mycket på det. Det här kommer att harmonisera sig efter ett tag och falla väl ut när det väl kommer i gång.

Herr talman! Vissa moderater förnekar sig aldrig. Det är de som ännu inte har lämnat sandlådestadiet. Jag tvingas konstatera att Per Bill är en av dem. I inledningen på sitt anförande säger Per Bill: Och så har man fått vända sig till de gamla kommunisterna. Vad har det för bäring i det förslag som vi har lagt fram när det gäller ny kreditupplysningslag? Jag gör aldrig några kopplingar mellan Moderaterna, Högerpartiet, Nysvenska rörelsen och sådana saker och obskyra historiska falanger inom högerpartiet. Jag aktar mig väldigt noga för det. Jag tycker att vi skall hålla debatten på en politiskt acceptabel nivå. Vi skall diskutera de sakfrågor som finns och inte ge oss in på den typen av invektiv. Till ärendet. Jag har litet svårt att förstå varför reservanterna över huvud taget reserverar sig. Det pågår ett arbete med framför allt flödesinformation inom Regeringskansliet. Man är alltså på väg att lösa detta. Det stora problemet när det gäller flödesinformation är naturligtvis de sanktionsmöjligheter som behövs om vi nu skall få flödesinformation. Det bygger väldigt mycket på att den information som flödar också är korrekt. Då är det väldigt viktigt att ett ärende som kommer till riksdagen också är korrekt utrett. Nu har också finansutskottet sagt att detta arbete bör ske skyndsamt. Det tycker jag är bra. Jag har nämligen samma grunduppfattning när det gäller flödesinformation som reservanterna. Skillnaden är att jag tror att det är saker på gång. Jag tror att det är viktigt att vi samarbetar för att lösa de här problemen, inte minst för att skapa ett bättre företagsklimat. Men moderaterna väljer aldrig samarbete. Moderaterna väljer konfrontation. Jag tror att vi skulle vinna mer på att titta på sakfrågan, hur vi kan plocka fram sakfrågan i främre ledet. En av motionärerna i ärendet när det gäller flödesinformation, Bengt Harding Olson, har jag haft ganska intensiv kontakt med. Han skrev en mycket fullödig motion där han beskrev situationen. Han tycker faktiskt att den överenskommelse som vi har gjort med socialdemokraterna är mycket bra. Han menar också att det kanske gäller att söka kompromisser, att föra frågan framåt i stället för att ständigt söka reservationer. Till min motion - jag tackar för att den tillstyrkts - som handlar om att kreditupplysningskopia och beställaruppgift inte bara skall gå till enskilda firmor, utan även till handelsbolag och kommanditbolag. För mig är det ganska naturligt att gränsen inte går vid juridisk person utan att den går där det finns ett personligt betalningsansvar i de olika företagsformerna. Den gränsen går ju faktiskt inte vid juridisk person, utan där är ju enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag att jämställa snarare än handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. I aktiebolaget är man ju de facto bara ansvarig med insatt kapital. Det är t.o.m. så att handelsbolagsdelägarna faktiskt är mer betalningsansvariga än ägarna i de enskilda firmorna är. I handelsbolaget föreligger ju ett solidariskt ansvar, dvs. man kan bli ansvarig för att betala den andra delägarens skulder också. Regressrätt finns visserligen i nästa skede, men det behöver inte vara värt något. Egentligen ligger inte ansvaret på majoriteten att förklara varför man har valt denna linje. Det är snarare så att ni reservanter bör förklara varför ni lägger gränsen vid juridisk person. Det finns ju ingen logik i det. Ni accepterar att det skall gå ut kopia till enskilda firmor, men inte till handelsbolag och kommanditbolag. Varför väljer ni just den gränsen? Vad finns det för logik i detta? När det sedan gäller vilken instans som skall vara tillsynsmyndighet tycker jag att det ligger en hel del i det Per-Ola Eriksson säger, att det kanske skall vara Finansinspektionen, i ett läge när vi har flödesinformation. Då är det kanske inte i första hand integritetsfrågorna som är för handen utan kanske snarare en näringspolitisk fråga. Jag menar att det kanske blir intressant att titta på det den gången regeringen kommer med ett förslag som innebär flödesinformation, men i det nuvarande läget tycker jag nog ändå att Datainspektionen är den riktiga instansen för tillsynen. Jag instämmer i förslaget om återremiss av hela betänkandet för att man skall kunna få fram en lagstiftning som innebär att ikraftträdandet skall ske först den 1 oktober. Det är alldeles tydligt på det sättet att man inte hinner få fram regler och anpassa sig till den nya lagen som det ser ut nu, och då skall vi inte obstruera och införa en lag som kreditupplysningsföretagen inte hinner anpassa sig efter. Jag tycker att det är ganska naturligt att man, där det finns fakta och bäring, skall gå kritikerna till mötes. Liksom Sven-Erik Österberg har jag oerhört svårt att förstå den kritik som riktats från kreditupplysningsföretagen. Visst, det kan bli litet extra kostnader, men jag bedömer dessa integritetsfrågor och den naturliga gränsdragning som sker vid att man har personligt betalningsansvar i företaget som viktigare än att dra någon diffus gräns vid juridisk person.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

Herr talman! Vi skall nu besluta om en ny svensk lag för växtförädling. Motivet för lagen är att vi i Sverige har haft en skyddsform för växtförädling - dvs. en typ av patentskydd för vissa växtsorter - som varit reglerad enligt två tidigare författningar. Inom EU har det funnits en egen ordning som ansluter till en internationell konvention. Det är otympligt att ha produkter skyddade efter olika system. Därför synkroniseras nu skyddet för svenskt vidkommande genom en anslutning till den internationella konventionen av den 2 december 1961 för skydd av växtförädlingsprodukter. Därmed skapas enhetliga regler inom hela den europeiska unionen, vilket är en klar fördel. Ett annat viktigt skäl är att biotekniken tas om hand i ett regelsystem. Från Centerpartiets sida hälsar vi med tillfredsställelse att den nya växtförädlarrättslagen nu har kommit fram. Det är min förhoppning att ett tillräckligt antal länder snabbt ansluter sig så att lagen blir tillämplig enligt den internationella konventionen. Vi i Centerpartiet har emellertid en invändning. Vi menar nämligen att lagstiftningen skulle ha gått längre och att den skulle ha gjorts tydligare på ett område. Det gäller då det s.k. jordbruksundantaget. För enskilda lantbrukare som använder egen skörd av en skyddad växtsort för att så på nytt har ett undantag gjorts tidigare i lagstiftningen. Det skall alltså vara möjligt för en enskild lantbrukare att rensa det blivande utsädet och så på nytt utan hinder för rättighetsinnehavaren. I lagstiftningen råder det nu oklarhet om hur omfattande detta undantag är. Skall undantaget gälla också i det fall en lantbrukare överlåter åt någon annan att rensa det egna utsädet, s.k. legorensning? Här ger inte EG:s förordning någon vägledning. Klart är att lantbrukaren skall betala till rättighetsinnehavaren när han utnyttjar växtsorten. Små lantbrukare undantas från detta. Men för den s.k. legorensningen ges det ingen vägledning. Här skiljer sig konventionen och EG-reglerna åt. Den slutsatsen kan man dra, trots att reglerna är komplicerade och svåra att tyda. I ett sådant läge kan Sverige välja att antingen mörka och inte klarlägga lagstiftningen och hoppas på att ingenting händer eller att ett skadeståndsfall som får avgöras i domstol blir prejudicerande på den fortsatta tillämpningen. Eller också kan Sverige i den egna lagstiftningen slå fast vad som har gällt tidigare och vad som vi här tycker är rätt och rimligt. Utskottsmajoriteten har valt att mörka. Vi i Centerpartiet väljer den öppna och raka linjen. Vi väljer att skingra osäkerheten och klarlägga i lagstiftningen vad som skall gälla i fråga om jordbruksundantaget. Det gör vi av följande skäl. För det första är det otympligt och otillfredsställande att genom att mörka i lagstiftningen använda rättsmaskinen för att genom prejudicerande domar klarlägga lagstiftarens otydlighet. Det är att undandra sig ett ansvar från lagstiftarens sida. Det tycker vi är otympligt. För det andra är det själva användningen som i grunden motiverar kompensationen till sortinnehavaren. Därmed faller enligt vår uppfattning rensningen och andra åtgärder som vidtas med utsädesmaterialet utanför den ersättningspliktiga hanteringen. Har man en gång betalat sortinnehavaren för utsädet skall man sedan ha rätt att använda det för egen räkning efter eget huvud utan att ytterligare ersättningsanspråk skall kunna göras från rättighetsinnehavarens sida. Det är en rak och klar linje. Med ett sådant synsätt bör den enda rimliga tolkningen av EG reglerna vara att sortinnehavaren inte skall ha rätt till ersättning av legorensare för det utsäde som omfattas av jordbruksundantaget.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

Herr talman! Skyddet för nya växtsorter regleras i en särskild civilrättslig skyddsform, växtförädlarrätt. Det är denna skyddsform som vi skall behandla här i kammaren i dag. Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Låt mig ge en del bakgrundsfakta. Skyddet för nya växtsorter liknar patentskyddet, men är egentligen inte ett rent patentskydd. Skyddet regleras i växtförädlarrättslagen och i växförädlarrättskungörelsen. Enligt lagen kan den som framställt en ny växtsort genom registrering erhålla växtförädlarrätt, vilket innebär en viss ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja sorten. Skyddstiden är i dag 20 år. Ansökningar om växtförädlarrätt prövas av Statens växtsortnämnd. Växtförädlarrättslagen reglerar endast det immaterialrättsliga skyddet för växtförädlingsprodukter. Därutöver finns det en offentligrättslig reglering som bygger på obligatorisk kvalitetskontroll och certifiering av utsäde av lantbruks och köksväxter som skall föras ut i handeln. Den verksamheten regleras i utsädeslagen. Den 27 april 1995 infördes en gemensam europeisk växtförädlarrätt som nu är gällande parallellt med nationalstaternas skydd för växtsorter. Denna EG förordning är direkt tillämplig och gäller som lag i det här landet. Nu kan medlemsstaterna behålla sina skyddssystem, men det går inte att ha samma växtsort skyddad både på nationell nivå och enligt EG-systemet. Växtförädlarrättslagen bygger på 1961 års internationella konvention för skydd av växtförädlingsprodukter, allmänt benämnd UPOV-konventionen. 1978. Sverige har tillträtt 1978 års konventionstext och år 1983 anpassat den svenska lagstiftningen till den nya konventionstexten genom vissa ändringar i växtförädlarrättslagen. Den 19 mars 1991 reviderades konventionen på nytt. Sverige har undertecknat, men inte tillträtt, den reviderade konventionstexten, som ännu inte har trätt i kraft. Syftet har varit att: förtydliga vissa bestämmelser, stärka växtförädlarnas rättigheter och anpassa konventionen till utvecklingen på bioteknikområdet. För att den nya konventionstexten skall träda i kraft måste den ratificeras eller tillträdas av minst fem stater. Tre av dessa måste var anslutna till några av de äldre konventionerna. Hittills har Danmark, Israel och I propositionen föreslår regeringen att Sverige skall ansluta sig till den reviderade internationella konventionen. Den nu gällande växtförädlarrättslagen uppfyller inte de åtaganden som en anslutning till konventionstexten innebär. I propositionen föreslås därför ett förslag till en ny växtförädlarrättslag som i vissa avseenden innebär en förstärkning av ensamrätten till nya växtsorter. Förslaget innebär bl.a. ett bredare skyddsomfång och en ändrad instansordning. Beslut av Statens växtsortnämnd skall enligt förslaget överklagas till Patentbesvärsnämnden. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. En anpassning till den nya konventionstexten skulle därför innebära att ett mer tidsanpassat instrument får styra den svenska lagstiftningen. En annan viktig skillnad mellan den äldre och den nya texten är att 1991 års konventionstext öppnar skyddssystemet för hela växtriket. Detta medför vinster från rättvisesynpunkt. En förädlare riskerar nämligen inte att komma i en sämre situation därför att hon eller han ägnar sig åt någon art som inte finns med den nationella listan över arter och släkten på vilka växtförädlarrätten är tillämplig. Dessutom torde det vara önskvärt att det nationella systemet i möjligaste mån bärs upp av samma principer som EG-växtförädlarrättslagen. Om de olika systemen avviker alltför mycket från varandra kan det innebära praktiska problem vid användningen av växtsorten. Intresset av såväl användarvänlighet som konkurrensneutralitet mellan systemen talar för att den svenska lagstiftningen nära bör anslutas till den som gäller på gemenskapsnivå. Med anledning av det påstående som finns i Miljöpartiets motion att trenderna inom växtförädlingen inte är förenliga med ett hållbart jordbruk vill jag peka på följande. Eftersom det främst är utvecklingsländerna som besitter de genetiska resurserna och den industrialiserade delen av världen den moderna teknologin, torde det ligga i hela mänsklighetens intresse att det sker en överföring och ett utbyte av dessa tillgångar länderna emellan. Detta är också en bärande tanke bakom den konvention som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. I konventionen tillerkänns staterna en suverän rätt till sina naturresurser. Genom ett antal bestämmelser om tillträde till och överföring av de genetiska resurserna avser man att skapa en marknad där de länder som tillhandahåller resurserna får delta i forsknings och utvecklingsarbetet. Dessa skall också få del av resultaten av detta arbete och i de vinster som uppkommer vid utnyttjandet av de genetiska resurserna. Teknik som är av betydelse för den biologiska mångfalden eller för utnyttjande av genetiska resurser skall överföras till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Parterna skall samarbeta för att säkerställa att immaterialrätten verkar till stöd för konventionens syften och inte motverkar den. Upplåtelse av licens för viss produktion på villkor som är förenliga med konventionstexten kan vara ett sätt att överföra teknologi till utvecklingsländerna. Det är också väsentligt för bönderna i tredje världen hur utvecklingsländerna utvecklar sin egen växtförädlarrätt. För de länder som har en lägre grad av teknisk utveckling kan det t.o.m. vara en fördel med ett system som värnar den traditionella växtförädlingen i förhållande till modern genteknik. Om Sverige ansluter sig till 1991 års konventionstext och anpassar sin lagstiftning därefter får detta direkta effekter endast på den svenska marknaden. Med anledning av detta ansluter sig utskottets majoritet till regeringens bedömning i propositionen och kan inte se att det ligger några egentliga motsättningar mellan strävandena att främja den biologiska mångfalden i utvecklingsländerna och växtförädlarrätten enligt UPOV-konventionen. Inom immaterialrätten gäller som huvudregel att en ensamrätt bara omfattar den första överlåtelsen av ett exemplar av en skyddad produkt. När rättighetsinnehavarens spridningsrätt är inskränkt på detta sätt brukar man tala om att den konsumeras. Konsumtionen av rätten till vidarespridning av skyddade produkter m.m. kan vara nationell, regional eller global. I vårt betänkande har vi konstaterat att vi saknar underlag för att bedöma önskvärdheten av en ordning inom växtförädlarrätten med global konsumtion framför allt med tanke på att den senast reviderade versionen ännu inte hunnit träda i kraft. Herr talman! En fråga som behandlas i Centerpartiets motion är frågan om jordbruksundantaget. Utskottet har i och för sig förståelse för motionärens uppfattning att det är otillfredsställande att det av lagförslaget inte klart framgår vad som skall gälla i förhållandet mellan å ena sidan förädlare och å andra sidan legorensare som på odlarnas uppdrag tar befattning med det utsäde som omfattas av jordbruksundantaget. Det finns anledning till kritik mot den lösning som valts inom EG-rätten. Trots de invändningar som finns delar utskottet regeringens bedömning att intresset av en samordning av de nationella reglerna med de bestämmelser som redan gäller på gemenskapsnivå bör vara utslagsgivande. Utskottet delar också regeringens bedömning att EG-rätten inte medger någon säker slutsats om vad som skall anses gälla i förhållandet mellan legorensare och sortinnehavare. Att i förarbetena till den nya lagstiftningen uttala att den aktuella bestämmelsen skall tillämpas på visst sätt bör emellertid enligt utskottets mening inte komma i fråga. Risken är uppenbar att den svenska rättstillämpningen då kan leda i en riktning som senare visar sig vara oförenlig med EG rätten. En sådan situation skulle sannolikt innebära komplikationer av allvarligare karaktär än vad den tills vidare rådande osäkerheten kan antas innebära. Dessutom får vi förutsätta att representanter för de berörda parterna i den rådande situationen kommer att träffa avtal om vilka villkor som skall gälla. Beträffande skyddstidens längd är en naturlig utgångspunkt att den inte bör vara längre än vad som är oundgängligen nödvändigt. Den skall vara så lång att rättsinnehavaren får kompensation för sitt arbete och skälig vinst. Även om skyddstiden utsträcks genom EG-växtförädlarrätten allmänt till 25 år och 30 år för potatis, vin och träd är det inte önskvärt att frågan om skyddstidens längd skall fälla avgörande när en förädlare står inför valet att skydda en växtsort genom EG växtförädlarrätt eller genom nationell växtförädlarrätt. Herr talman! Det nationella systemet bör framstå som det naturliga alternativet när förädlaren inte har behov av skydd i mer än ett eller ett fåtal länder. En kortare skyddstid i den nationella rätten medför en risk att det inhemska systemet konkurreras ut av EG växtförädlarrätten. Därför torde det inte vara möjligt att i en så central fråga som skyddstidens längd avvika på det sätt som förespråkas i motionen. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman!

Jag delar givetvis Karin Olssons uttalade kritik gentemot den lösning som valts i EG-rätten. Så långt är vi helt överens. Det är just därför att den lösningen är bristfällig som Centerpartiet har föreslagit en lösning som klarlägger vad som gäller. Skall någon ha rätt att rensa utsädet åt en lantbrukare utan att det skall medföra krav på ersättning till rättighetsinnehavaren eller inte? Det är den frågan som lagtexten skall ge ett klart besked om. Vi menar att det i lagen skall utsägas att denna rätt för legorensaren att rensa utsädet utan att bli ersättningsskyldig skall finnas, precis som det är enligt nuvarande svensk lag. Majoriteten vill inte det. Karin Olsson och majoriteten menar inte - om jag har fattat saken rätt - att legorensaren skall bli ersättningsskyldig, men vill inte att lagtexten klart skall säga ut detta. Man vill i stället "mörka". Min fråga blir då: Om legorensning skall vara möjlig utan att komplikationer skapas mellan parterna, varför skall vi inte säga det rent ut i lagtexten? Jag tycker att vi som land skall tala om hur vi uppfattar EG-rätten och inte överlåta det åt EG-domstolen.
Herr talman! Visst är det som Agne Hansson säger. Det känns inte helt bra att det inte glasklart framgår vad som gäller i förhållandet mellan lantbrukare och förädlare. Trots det kan det uppstå problem om vi beslutar som Centerpartiet vill. Ett av problemen är den risk som kan uppstå om den svenska rättstillämpningen leds i en riktning som längre fram visar sig vara oförenlig med EG-rätten. Det skulle säkert innebära större problem än den ovisshet som blir följden av det här förslaget. Ett annat skäl till att majoriteten i utskottet stöder förslaget är att vi förutsätter att de berörda parterna kommer att träffa uppgörelser om vilka villkor som skall gälla. Dessutom kan vi vara överens om att det är viktigt att växtförädlarna får den kompensation för sitt arbete och för sitt insatta kapital som krävs för att vi skall få en framgångsrik växtförädling. Enligt den information som jag har fått i samband med inläsning av detta ärende förekommer det en del svarthandel med utsäde, eftersom legoresning i dagsläget inte ger någon betalning till förädlarna. Det innebär att en del av växtförädlarnas ersättning naggas i kanten. Och det kan på sikt innebära att vi tappar ett antal arbetstillfällen inom växtförädlarnäringen. Fortfarande kommer dock odlaren att kunna använda sitt skördade material för eget bruk utan extra kostnader.
Herr talman! Det är helt riktigt att lantbrukaren även efter detta riksdagsbeslut kan använda sig av sitt eget skördade material som utsäde. Men kan han utan komplikationer anlita mjölnaren i bygden eller grannen för att rensa den mängd av sin egen skörd som han behöver som utsäde? Det är ju det som frågan gäller. Majoriteten ser risker med att arbeta in en bestämmelse om legoresning i förarbetena, säger man här. Svensk rättstillämpning skulle då kunna ledas i en riktning som senare visar sig vara oförenlig med EG rätten. Jag förutsätter naturligtvis att Sverige även inom EU kommer att agera på ett sådant sätt att lagstiftningen blir klar och entydig vad beträffar reglerna om legoresning. Problemet med svarthandeln, i den mån den förekommer, bör lösas med andra metoder än att man gör lagstiftningen oklar och luddig. Hur en luddig och oklar lagstiftning skall kunna minska svarthandeln förstår jag inte. Självfallet skall växtförädlaren ha sin skäliga ersättning. Det vore bra om reglerna om hur det skall gå till klarades ut i lagstiftningen. Herr talman! Avslutningsvis konstaterar jag att majoriteten förutsätter att problemet med legoresningen klaras ut genom att parterna träffar en uppgörelse om vilka villkor som skall gälla. Jag hoppas att så kommer att ske. Då blir ju inte lagstiftningsproblemet löst, men frågan kan på det sättet ändå kanske få en praktisk lösning.
Herr talman! Jag är glad över det som Agne Hansson avslutade med. Det innebär att Agne Hansson hyser samma tilltro till de olika parterna som ingår i uppgörelsen - det handlar här om två parter. Jag yrkar omigen bifall till utskottets förslag, trots att det inte är lika glasklart som Agne Hansson är i just den här frågan.

Herr talman! För att kunna få ett långsiktigt hållbart jordbruk krävs det en återgång till en större genetisk mångfald och en bättre lokal anpassning av jordbruket. För att detta skall bli möjligt bör lantbrukarna få ett större inflytande över växtförädlingens inriktning. Det är viktigt, eftersom man på så sätt förstärker lantbrukarnas kunskaper om lokal sort och utsädeshantering. Inom växtförädlingen har man tyvärr alltför ensidigt prioriterat hög avkastning. De trender som råder inom växtförädlingen har gått mot en allt större kommersialisering och monopolisering, vilket har lett till att få växtsorter odlas på stora arealer på ett sätt som leder till ekologisk sårbarhet. I UPOV-konventionen från 1991 stärks växtförädlarnas ensamrätt. Det motverkar ett långsiktigt hållbart jordbruk. Det hotar också tillgängligheten till den biologiska mångfalden, framför allt för tredje världen. Som Karin Olsson sade belyste FN:s miljökonferens i Rio detta problem. Man slog då fast att alla stater borde ha rätt till sin biologiska mångfald. Tyvärr har inte tredje världen genom denna konvention tillförsäkrats den tillgången på det sätt som man borde ha. Vi i Miljöpartiet gör bedömningen att UPOV konventionen från 1991 stärker växtföräldrarnas ställning alltför mycket på bekostnad av lantbrukarna. Eftersom konventionen innehåller förslag som vi är starkt kritiska till anser vi att Sverige inte bör tillträda den. Vi bör fortsätta att vara anslutna till UPOV konventionen från 1978. Vi i Miljöpartiet vill alltså inte att Sverige skall ansluta sig till 1991 års UPOV Jag vill dock nämna att konventionen innehåller en del förbättringar som vi vill skall införas i den svenska växtförädlarrättslagen. Vi vill bl.a. införa det förädlarbegrepp som förslås, att begreppet växtsort definieras på det sätt som görs i konventionen och att alla släkter och arter skall skyddas på lika villkor. Vi vill också att det skall vara en starkare betoning av det nyhetskrav som finns i konventionen. En sak som är på tok fel i konventionen är växtförädlarrättens giltighetstid. Detsamma gäller det förslag som regeringen lägger fram. Det är över huvud taget inte rimligt att de företag som tar fram nya sorter har ensamrätt att nyttja sorten i 20 år, enligt vad som gäller i dagens lagstiftning, än mindre i 25 och 30 år, som är regeringens förslag och som är en anpassning till EG:s växtförädlarrätt. Vi i Miljöpartiet vill att växtförädlarrättens giltighets tid i den svenska växtförädlarrättslagen skall förkortas till tio år. Jag stöder alla reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservationerna nr 1 och nr 4.

Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har många med all rätt kritiserat att såväl mottagande som förvar av flyktingar ombesörjs av polismakten, inte därför att polisen misskött sin uppgift utan snarast därför att en flykting inte är misstänkt för brott eller är presumtiv brottsling. Flyktingars och asylsökandes syn på polisen som sådan är också helt beroende på från vilket land de tvingats fly. Det har alltså funnits många goda skäl till att ompröva denna ordning. Det är därför glädjande att regeringen nu har kommit med ett förslag om att Invandrarverket skall ta över ansvaret för de utlänningar som enligt utlänningslagen måste tas i förvar. Det är också tillfredsställande att såväl utskottet som regeringen entydigt slår fast att den förvarstagne skall behandlas med respekt och humanitet och med ett beaktande av de svåra situation som utlänningen befinner sig i. Jag förutsätter också att uttrycket att den förvarstagne alltid skall sättas i centrum och att hans eller hennes ärende skall behandlas skyndsamt och med rättssäkerhet får en reell innebörd som svarar mot vad svenska medborgare lägger in i dessa begrepp. Herr talman! Trots min och Folkpartiets positiva inställning till förslaget om att flytta förvarstagandet från Polisen till Invandrarverket finns några väsentliga frågor som behöver förtydligas och förändras i utskottets majoritetsförslag. I propositionen anges under vilka förutsättningar den förvarstagne skall kunna placeras på anstalt, i häkte eller arrest. I specialmotiveringen anges att den föreslagna bestämmelsen skall tillämpas restriktivt. Vi reservanter anser att risken är uppenbar att bestämmelsen om "synnerliga skäl" kan komma att tillämpas om platsbrist skulle uppstå i en förvarslokal. Enligt vår bedömning bör det framgå av lagtexten att platsbrist aldrig får utgöra skäl för placering i häkte, arrest eller på anstalt. En asylsökande är ingen brottsling och skall därför inte sättas i häkte, arrest eller på anstalt. Vi i utskottet har vid besök på Kronobergshäktet i Stockholm med egna ögon sett ett kränkande förhållande som verkligen inte är värdigt en rättsstat. Vi finner det därför viktigt att lagen är så utformad att platsbrist aldrig får bli ett legitimt skäl att sätta asylsökande i häkte. Herr talman! Sverige har varit pådrivande vid tillkomsten av FN:s barnkonvention. Vi i Sverige har därför ett särskilt ansvar för att leva upp till våra förpliktelser. Jag vill med skärpa påpeka att förvar av barn skall ske i en så liten omfattning som bara är möjligt. Vi har många gånger fört den debatten här i kammaren. Statistiken är sådan att det inte alltid är helt lätt att se om barn tas i förvar i mindre omfattning i dag än tidigare. Det är därför viktigt att den frågan följs upp även fortsättningsvis. Folkpartiet delar också Rädda Barnens åsikt att en separat avdelning för ensamma barn och barnfamiljer måste inrättas i förvarslokalerna och att personal som finns i lokalerna skall ha särskild kunskap om barn. Invandrarverkets övertagande måste tillgodose Rädda Barnens krav. Vi reservanter kräver därför att separata avdelningar för ensamma barn och barnfamiljer skall finnas tillgängliga och att kunskap om och kompetens när det gäller barn skall finnas hos personalen. Vi anser att detta borde lagregleras för att säkerställas, och vi anser därför att regeringen skall återkomma med ett förslag som tillgodoser detta krav. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 5, men står självfallet bakom även reservation

Herr talman! Vänsterpartiet har i många är krävt att asylsökande inte skall få placeras i häkte, polisarrest eller på kriminalvårdsanstalt. Sverige har upprepade gånger fått stark kritik från internationella institutioner och organisationer för att just förvarstagna utlänningar i stor utsträckning placerats på allmänna häkten tillsammans med kriminella. Kritiken har bl.a. kommit från Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr samt omänsklig och kränkande behandling, och från Human Rights Watch. Efter kritiken från Human Rights Watch gjorde vi i socialförsäkringsutskottet på förslag från Vänsterpartiet ett studiebesök på Kronobergshäktet då vi fick möjlighet att diskutera med personalen, träffa förvarstagna utlänningar och besiktiga de lokaler de vistas i. Förhoppningsvis kommer vi nu i och med den här propositionen att åtminstone delvis avhjälpa denna skamfläck på vårt sätt att behandla människor som söker vårt skydd. Det är bara trist att det skulle dröja så länge. Vi i Vänsterpartiet vill att grunderna för förvar skall begränsas och preciseras. Dessutom anser vi att ett förvarsbeslut automatiskt skall omprövas av länsrätten inom 24 timmar. Men eftersom regeringen inte berör dessa frågor kan vi inte ta upp dem inom ramen för denna proposition eller detta betänkande, trots att de berör utlänningslagens förvarsbestämmelser. Utskottsmajoriteten föreslår att om det blir nödvändigt att hålla någon i förvar skall detta ske i särskilda lokaler som överensstämmer med lokaler som finns på Invandrarverkets mottagningscentrer, och det är bra. Endast i undantagsfall kan den förvarstagne utlänningen placeras på kriminalvårdsanstalt, i häkte eller polisarrest: om den förvarstagne skall utvisas på grund av brott eller om någon hålls avskild och av säkerhetsskäl inte kan vistas i förvarslokal. Dessa skäl för att placera en utlänning i häkte eller liknande lokal kan Vänsterpartiet godta. Men så lägger majoriteten till att en förvarstagen utlänning kan placeras i häkte om det annars finns synnerliga skäl. Som synnerliga skäl anger utskottsmajoriteten om utlänningen av transporttekniska skäl inte omedelbart kan sändas till förvarslokal eller att verkställighet av ett avvisningseller utvisningsbeslut är nära förestående. Om Invandrarverket inte kan ordna transport för den som skall av eller utvisas är det verkligen inte ett synnerligt skäl att placera en människa i häkte! Är detta vad Socialdemokraterna menar med att behandla utlänningar som hålls i förvar humant, och att respektera deras värdighet? Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan. En människa som hålls i förvar måste givetvis ges tillfälle att ta emot besök och ha kontakt med personer utanför lokalen. Men så som bestämmelsen nu är formulerad ger den stort utrymme för godtyckliga bedömningar av dem som bestämmer i förvarslokalen. Vänsterpartiet tycker att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag som ger den som är förvarstagen rätt att ta emot åtminstone ett besök per dag. Den förvarstagne får inte heller utan tillstånd inneha alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel eller något annat som kan skada någon eller vara till men för ordningen inom lokalen. I propositionen anges inte närmare vad detta kan vara. Teoretiskt kan det vara tryckta skrifter som är kritiska till myndigheternas beslut i asylärenden. I betänkandet gör utskottsmajoriteten ett försök till precisering. Man säger att en försändelse kan undersökas om det finns skälig misstanke om att den kan innehålla något som kan vara till men för ordningen inom lokalen, t.ex. droger eller vapen. Det skriftliga innehållet i brev eller andra försändelser får aldrig undersökas. Men vad händer med det som den förvarstagne har med sig - det som inte är försändelser eller brev? Ibland kan det vara nödvändigt att skilja en förvarstagen från andra förvarstagna. Detta gäller om utlänningen utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra. Att avskilja någon bara för att det är nödvändigt för ordningen och säkerheten i lokalen bör inte få förekomma. En människa som avskiljs därför att han eller hon utgör en fara för sig själv skall undersökas av läkare så snabbt som möjligt. Men självfallet måste han eller hon på samma sätt som enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård också fortlöpande stå under uppsikt av vårdpersonal. Skälen för att hålla en förvarstagen utlänning avskild är minst lika starka som vid psykiatrisk tvångsvård. Utskottet utgår ifrån att den avskilde kommer att undersökas av läkare och hållas under nödvändig uppsikt, men vi i Vänsterpartiet tycker inte att det räcker. Vi anser att det i lagtexten också skall stå att en avskild förvarstagen utlänning skall stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal. Till sist, fru talman: Regeringen har velat skärpa reglerna för hur en förvarstagen skall bemötas, och har därför utformat denna bestämmelse efter riktlinjerna för förvar av asylsökande som de utformats av FN:s flyktingkommissarie. Där står bl.a. att villkoren för förvarstagna " - should be humane with respect for the inherent dignity of the person". Uttrycket "inherent dignity of the person" har översatts med "deras värdighet" i propositionen. I det engelska språket finns två typer av dignity. Det ena är den värdighet jag får till följd av min status i samhället. Den andra är min inherent dignity, dvs. den värdighet jag har för att jag är människa. Det är en mänskligt värdighet som varje enskild människa har oavsett om han eller hon är asylsökande. Vänsterpartiet har ansett att det är viktigt att denna skillnad görs tydlig. Vi har sett alltför många fall där asylsökande har placerats i sträckbänk, drogats för att de ansetts "avvisningsbara" eller - som nyligen skett med en kurdisk flykting - hållits i förvar i häkte trots svår psykisk sjukdom och svår diabetes. Dessa personers mänskliga värdighet har inte respekterats. Fru talman! Jag står bakom alla Vänsterpartiets reservationer och de reservationer vi har tillsammans med andra partier. För tids vinning yrkar jag bifall endast till reservation 1 under mom. 1 och reservation

Fru talman! "Den som är tagen i förvar skall enligt propositionen behandlas med respekt och humanitet och med beaktande av den svåra situation utlänningen i många fall befinner sig i. Den förvarstagne skall alltid sättas i centrum, och hans eller hennes ärende skall behandlas skyndsamt och rättssäkert." I detta, som står i sammanfattningen av betänkandet, instämmer naturligtvis Miljöpartiet. Men liknande formuleringar har också förekommit i tidigare betänkanden. Trots detta har många förvarstagna och häktade behandlats på ett kränkande sätt. Vi vet också att ett antal självmord har begåtts före och efter avvisningsbeslut, häkte och förvar. Skall vår behandling av människor som söker skydd resultera i totalt uppgivna människor? Låt oss, när det gäller förvar, hålla oss till ovan citerade rader ur utskottsbetänkandet! När det gäller barn och barnfamiljer, bör rekvisitet "aldrig" användas såvida det inte finns synnerliga skäl när det gäller någon familjemedlem. Det kan gälla grova brott eller psykisk eller fysisk sjukdom. När det gäller de två senare fallen blir det då sjukhus som gäller. Vid grova brott blir det häkte eller fängelse. I de här fallen måste man naturligtvis skilja barnen och familjen åt, även om man skall undvika det i övrigt. Antalet förvar av barn har minskat. I vissa fall beror det på att man har tagit fadern och satt honom i förvar. Familjen har varit fri, så att säga. Men man kan inte acceptera att det här används på det sättet heller. Barn och barnfamiljer skall i förekommande fall hållas under uppsikt. Den reservationen kunde inte läggas i samband med detta betänkande. Därför är jag med på reservation 5, då jag anser det som så viktigt att det vid förvar av barn - majoriteten anser ju att barn skall kunna tas i förvar - är utbildad och kunnig personal som har hand om barnen. Miljöpartiet anser att förvar i häkte aldrig skall förekomma utom när det finns synnerliga skäl. Innebörden i uttrycket "synnerliga skäl" skall vara att den asylsökande och/eller avvisade sitter i häkte på samma premisser som svenskar, dvs. när de har begått brott. "Synnerliga skäl" skall inte innebära enbart att verkställigheten är nära förestående eller dylikt, inte heller platsbrist i förvarslokalerna. När det gäller förvar vid utvisning på grund av brott, bör inte Statens invandrarverk ta över ansvaret för förvaret. När det gäller personer som är en fara för andras eller egen säkerhet, blir det också annan personal. Det är självklart. Det hänvisar Invandrarverket till. Polismyndigheten bör behålla ansvaret för den som har begått brott på samma sätt som polisen gör när det gäller svenska brottslingar. För den grupp utlänningar som satts i häkte och inte egentligen skulle ha tagits i förvar där, blir ju behandlingen tillsammans med kriminella oerhört kränkande. Efter kontakt med Kronobergshäktet, även privat i ett par omgångar, har jag erfarit att förvaringen av asylsökande med avvisningsbeslut har minskat. Den har minskat ganska ordentligt. Men i tio dagar satt en kurd från Syrien, Fouad Abdul Majed, i Kronobergshäktet. Han är diabetiker, som Ulla Hoffmann sade, och psykiskt sjuk. Han togs i bara kalsongerna från Säters mentalsjukhus, och i tio dagar satt han i Kronobergshäktet i Stockholm - trots inhibition. I dag pågår tingsrättsförhandlingar i Falun. Vi skall inte tala om enskilda fall, men exemplen säger mycket. Här är det viktigt att man tar fram exempel som verkligen visar vad som fortfarande kan hända. Jag hoppas att det efter den lag som vi nu antar skall vara slut på sådan här kränkande behandling. I det här fallet är naturligtvis polisens behandling också ganska anmärkningsvärd. Övervakningsbehov som krävs vid förvar har inte samma karaktär som inom kriminalvården. Förvarslokalerna bör därför kunna utformas som vanliga bostäder inom ramen för ett förläggningsboende. Det vore alldeles utmärkt om man gjorde det. Enligt den utredning som man har gjort, SOU 1995:55, krävs en övervakning som kallas skalskydd. Det är ett skydd för att de förvarstagna inte lämnar ett visst område. Det är alltså betydligt friare än om man sitter i häkte eller vissa andra av de förvarslokaler som man har i dag. Fru talman! Miljöpartiet står bakom alla de reservationer där vi är med som ansvariga, men jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Fru talman! Den proposition som ligger till grund för det som i dag avhandlas är, liksom betänkandet från utskottet, naturligtvis efterlängtade dokument. Det är många som under lång tid har sett de stora bristerna i det system för förvarstagande som vi har tillämpat i vårt land. Därför hälsar vi ett flertal av förändringarna med tillfredsställelse. Inte minst bör det betraktas som närmast självklart att asylsökande människor som har fått avslag på sina ansökningar och skall återvända till sina länder, inte skall betraktas som en angelägenhet för polismyndigheten. Därför är det väldigt positivt att förvarsfrågorna förs över till Invandrarverket. Det är alltså en mycket angelägen förändring. Vi kristdemokrater anser å andra sidan att det borde vara lika självklart att brottslingar som skall utvisas från vårt land inte behandlas på samma sätt som tidigare asylsökande som skall återvända hem. Därför motsätter vi oss att också brottslingar som skall utvisas förs över till det nya förvarssystemet i Invandrarverkets regi. I stället borde polismyndigheten även fortsättningsvis ha ansvar för att se till att de som har begått brott i vårt land och skall utvisas på grund av det, också faktiskt lämnar vårt land. Det finns, tycker jag, självklart olika anledningar till det. Det är naturligtvis kränkande för de tidigare asylsökande, och nu förvarstagna, att sitta tillsammans med dem som har begått brott. Det blir ju på ett sätt att sättas tillsammans precis som tidigare under polismyndigheten. Det blir ingen förbättring. Det bli fortsatt kränkande för de asylsökande. Det här är inte något som vi ensamma står för, även om vi är ensamma i ett motionskrav om det här. Det har framkommit också i remissinstanser. Svenska Röda korset har uttalat samma åsikt. Invandrarverket själva har sagt att det kanske ändå inte är riktigt rimligt att de som utvisas på grund av brott skall behandlas på samma sätt som, och placeras tillsammans med, övriga förvarstagna. De har även uttryckt farhågor när det gäller deras möjlighet att hantera den här gruppen. Det tycker jag nog inte att utskottsmajoriteten riktigt tar på allvar. Man tar inte hänsyn till detta. Vi har ett yrkande om detta i reservation 2. Jag tycker att det angeläget att få trycka på det. Fru talman! Sedan tycker vi också att det är rimligt att frågan om platsbrist lagregleras. Man skall inte av en sådan anledning få göra ett undantag och sätta en förvarstagen i häkte. Det är inget fel på skrivningarna runt omkring. Det är inget fel på den goda viljan Det är inget fel på ambitionerna. Men hur blir det i verkligheten när det blir litet kärvt? Vi tycker att det är rimligt med en lagreglering på den punkten. Detsamma gäller sättet att utforma lokalerna. Vi tycker att det kanske är för mycket goda tankar. Man tror att det här kommer att bli så bra. Man tror att det räcker att skriva runt omkring det hela med positiva uttryck. Vi är kanske inte lika godtrogna, om jag får säga så. Vi tror att man kanske behöver reglera det här litet mer. Därför har vi också en reservation på den punkten, när det gäller att man verkligen får särskilda lokaler för barnfamiljer och ensamma barn och att de blir bostadsliknande. Vi tycker också att det är rimligt att man får lokaler som är s.k. religionsneutrala. Regeringen uttalar vidare i propositionen, vilket utskottet nöjer sig med, att det skall finnas personer som är vana att arbeta med barn. Det är inte en tillräckligt hög ambitionsnivå, utan det är viktigt att man har ordentlig kunskap, att man har vad vi kan kalla barnkompetens. Det är rimligt att också kräva detta i ett tillkännagivande till regeringen. Jag står naturligtvis bakom de reservationer där vi kristdemokrater finns med, men för tids vinnande skall jag inte yrka bifall till fler reservationer än de reservationer som tidigare talare redan har yrkat bifall till. En annan positiv sak som jag vill nämna och som vi kristdemokrater hälsar med stor tillfredsställelse är att man nu verkligen vill utöka samarbetet med frivilligorganisationerna och med samfunden. Vi har länge talat om detta i flykting och invandrarpolitiken. Regeringen understryker nu detta, och Invandrarverket är positivt till detta och berett att försöka utöka samarbetet, och det är väldigt bra.

Fru talman! Den svenska migrationspolitiken skall bygga på respekt för de mänskliga rättigheterna, internationell solidaritet och de förutsättningar som finns i Sverige. Skyddsbehövande människor skall veta att de kan få en fristad i Sverige. Det svenska arbetet för internationell solidaritet, för mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling, liksom effektivare metoder att förebygga katastrofer och bidra till försoning i länder som slits sönder av inre konflikt är av central betydelse för att människor inte skall tvingas på flykt. Så kan vi tillsammans med andra länder bidra till att minska flyktingströmmar och lidande runt om i världen. I slutet av förra året beslutade vi här i kammaren om en ny migrationspolitik. Då slog vi också fast att det är viktigt för trovärdigheten i flyktingpolitiken att den nya lagstiftningen är tydlig när det gäller vilka som har rätt till skydd i Sverige. I samband med det beslutet konstaterar vi att den tydligheten inte bara är viktig för dem som får stanna utan också för att förhindra att människor som saknar skyddsskäl söker sig hit i hopp om att få ett bättre liv men i stället tvingas till plågsam väntan och svikna förhoppningar. Fru talman! Jag tycker att det känns angeläget att i dagens debatt påminna om det beslut som vi fattade i höstas. Det var då som vi lade fast den migrationspolitik som nu gäller. Riksdagen behandlade då också frågan om att överföra ansvaret för förvar från Polisen till Invandrarverket och vilka ändringar som var nödvändiga för att kunna genomföra det. I dag behandlar vi ändringarna i utlänningslagens förvarsbestämmelser. Det handlar om att ansvaret för de utlänningar som tas i förvar enligt utlänningslagen läggs över från polismyndigheterna till Statens invandrarverk. En vuxen utlänning får tas i förvar enligt utlänningslagen om hans eller hennes identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller vid ansökan om uppehållstillstånd och om hans eller hennes rätt att få resa in eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå. Förvar enligt utlänningslagen får också användas om det anses nödvändigt för att en utredning om rätten att stanna i Sverige skall kunna genomföras eller om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas. Till sist får förvarsbestämmelserna också användas vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning om det finns anledning att anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller att bedriva brottslig verksamhet i Sverige. När det gäller barn som berörs av förvar, antingen själva eller genom sina vårdnadshavare, finns det speciella krav som bl.a. har sin bakgrund i att svenska barn i allmänhet inte kan frihetsberövas innan de fyllt 18 år. Ett utländskt barn under 18 år får tas i förvar endast om det är sannolikt att barnet kommer att avvisas och om det finns en uppenbar risk att barnet håller sig undan. Barn får inte tas i förvar om det är tillräckligt att barnen ställs under uppsikt. Barn får inte heller hållas i förvar längre än 72 timmar, eller om synnerliga skäl föreligger i ytterligare 72 timmar. Barn får inte skiljas från vårdnadshavare. Barn tas inte i förvar vid oklar identitet. Barn under 18 år får aldrig placeras på kriminalvårdsanstalt, i häkte eller arrest. Enligt förslaget i propositionen skall den som är tagen i förvar behandlas med respekt och humanitet och med hänsyn till den svåra situation som han eller hon befinner sig i. Den förvarstagne skall sättas i centrum, och hans eller hennes ärende skall behandlas skyndsamt och rättssäkert. Lokalerna där den förvarstagne hålls i förvar skall utformas så att de så långt som möjligt överensstämmer med de lokaler som finns på Invandrarverkets mottagningscentrum. Han eller hon skall ges tillfälle till såväl enskilda som organiserade aktiviteter och förströelse. Enligt förslaget skall det också ställas höga krav på personalens kompetens i olika avseenden. Invandrarverkets egen personal skall arbeta inom förvarsverksamheten. Förslaget innehåller också rätt för Invandrarverket att när så krävs använda vissa tvångsmedel för att kunna genomföra sina uppgifter. Tvångsmedlen är så få som möjligt men ändå tillräckliga för att upprätthålla ordning och säkerhet i förvarslokalerna. Under vissa i utlänningslagen närmare givna förutsättningar föreslås också att verket får rätt att under begränsad tid hålla en förvarstagen avskild från de andra intagna, kroppsvisitera, ta hand om berusningsmedel och sådant som kan skada någon eller vara till men för ordningen inom lokalerna. Ett sådant beslut skall alltid kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Den förvarstagne föreslås få rätt att ta emot besök i princip i obegränsad omfattning. Utlänningen föreslås också få rätt till samma dagersättning och bidrag som utgår enligt lagen om mottagande av asylsökande. Vidare föreslås att de förvarstagna skall ha samma rätt till sådan sjuk och hälsovård som asylsökande är berättigade till. Så långt förslagen i propositionen och betänkandet som vi nu skall ta ställning till. Sammantaget innebär dessa förslag att vi skapar möjligheter både för den enskildes rätt att bli behandlad med respekt och humanitet och för myndigheterna att följa de lagar som vi stiftar här i riksdagen. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till Maud Björnemalm som handlade om att man skall behandla förvarstagna utlänningar humant och med värdighet. Jag undrade om Maud Björnemalm anser att det är humant att placera en asylsökande i häkte, t.ex. Kronobergshäktet, av transporttekniska skäl eller därför att det inte finns lämpliga förvarslokaler på anläggningen?
Fru talman! Det sägs i förslaget att man inte skall placera någon i häkte på kriminalvårdsanstalt eller i arrest. Det finns ingenting som säger att Kronobergshäktet skulle vara något slags lämpligt ställe. Jag förstår inte varför det hos Vänsterpartiet och Ulla Hoffmann finns en sådan misstro mot regeringens och
Fru talman! Det är inte bara hos Vänsterpartiet och i synnerhet hos mig som det finns en sådan misstro, utan jag vill tala om för Maud Björnemalm att jag är medlem i Vänsterpartiet, så det är alltså i Vänsterpartiet som det finns en misstro. Det står i propositionen och i betänkandet att utlänningen, om han eller hon av transporttekniska skäl inte omedelbart kan sändas till en förvarslokal, skall kunna placeras på kriminalvårdsanstalt, i häkte eller i polisarrest. Det är det som jag undrar över. Jag har inte sagt att Kronobergshäktet är den enda lokalen. Det finns fler häkten runtom i Sverige. Men jag skulle fortfarande vilja veta om Maud Björnemalm tycker att det är lämpligt.
Fru talman! Det står tydligt i betänkandet att placering av förvarstagen i häkte eller dylikt endast får ske mycket restriktivt. Det är riktigt. Det gäller alltså rent transporttekniska skäl. Det kan vara så att det helt enkelt inte går något flyg eller någon annan transport till det land som den avvisade skall till. Platsbrist är inte något skäl för en sådan placering.
Fru talman! Maud Björnemalm sade i sin inledning att den som behöver skydd skall veta att han eller hon kan få det i Sverige. Det uttrycker vi i detta land. Jag skulle vilja påminna Maud Björnemalm om att vi, när vi här i kammaren antog lagstiftningen i höstas, hade delade meningar om huruvida det verkligen blir så att alla de som vi bedömer behöver skydd verkligen kan få det i Sverige. Det återstår att se vad det blir av lagstiftningen. Det är inte alls så självklart som Vi reservanter har velat ha en lagreglering när det gäller förvarslokalerna för framför allt barn och barnfamiljer. Jag tycker att det var bra att Maud Björnemalm tog upp det här med barnen. Det är väsentligt att de inte alltid hålls i förvar. Det är väsentligt att möjligheten att ha barn under uppsikt finns. Jag hoppas att vi kan vara överens här i kammaren om att det är uppsikt som gäller när barnen klarar sig med det. Vi skall så långt möjligt begränsa förvaret av barn, så att det bara sker i yttersta nödfall. Jag sade i min inledning att jag var litet tveksam till statistiken. Jag hoppas att den kan förbättras så att vi kan konstatera att antalet barn som behöver tas i förvar minskar. Det är inte förenligt med den barnkonvention som vi har skrivit under och verkat för under lång tid.
Fru talman! Jag vill påminna Sigge Godin att det var under den borgerliga regeringens tid som vi från minoritetens sida arbetade fram det lagförslag som innebar att barn skulle ställas under uppsikt i stället för att tas i förvar. Sedan undrar jag också om vi har läst och arbetat med samma proposition och samma betänkande. Sigge Godin pratar om lokalerna när det gäller barn. Det står faktiskt så här i betänkandet: Regeringen utgår från att Invandrarverket kommer att ombesörja att förvarslokalerna får en utformning som underlättar för barn att vara där och som ger den som vill utöva sin religion möjlighet att göra detta på ett värdigt sätt. Det förslag som Rädda Barnen fört fram om en separat avdelning för barnfamiljer och ensamma barn bör tas till vara, liksom de förslag om särskilda andaktsrum som Sveriges Kristna Råd och Caritas lagt fram. Jag undrar om man kan komma närmare när det gäller att ta hänsyn till dem som faktiskt är förvarstagna och som skall avvisas från landet.
Fru talman! Vad vi från reservanternas sida har sagt är att vi tycker att de krav vi har skall lagregleras. Det är där vi skiljer oss åt. Låt mig komma tillbaka till frågan om att hålla barn under uppsikt. Vi är överens om att det är alldeles utmärkt att barn som kan hållas under uppsikt skall hanteras på det sättet, men här talar vi om vad som kommer att ske i verkligheten. Vi borde vara överens, Maud Björnemalm, om att vi skall driva frågorna dit hän att så få barn som möjligt tas i förvar. Resten skall möjligen hållas under uppsikt. Då får man ned antalet. Statistiken skall föras på det sättet att vi kan konstatera att allt färre barn behöver tas i förvar för varje månad och för varje år. Det tycker jag faktiskt att vi i Sverige, som är en rättsstat och som undertecknade och var med och skapade FN:s barnkonvention, borde kunna vara överens om.
Fru talman! Vad som händer i verkligheten med förslaget, som Sigge Godin uttryckte det, vet varken han eller jag, såvida Sigge Godin inte har en kristallkula. Förslaget träder i kraft den 1 oktober. När man lyssnar på Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna hör man att de egentligen tycker att det är ett bra förslag, men på något vis måste ändå änglakören sjunga. Dessa partier måste framställa sig som något mera humana och något bättre än regeringspartiet.
Fru talman! Vi har inte alltid tyckt att det har varit dåliga förslag som man har kommit med, men vi har också mycket noga läst praxissamlingarna och haft kontakt med flyktingar, flyktingförläggningar, häkten och förvarsområden. Därför vet vi att det inte alltid ser ut på det sätt som var lagstiftarens avsikt. Därför tittar vi efter alla hål som kan uppstå, och vi vill täppa till dem. Här finns det luckor som vi ser att man kan missbruka. Det är det vi har vänt oss emot. Därför har vi reserverat oss på ungefär samma punkter allihopa. Vi är kända reservanter i dessa frågor. Jag är misstänksam. Det är vår uppgift att vara misstänksamma när man kommer med nya förslag, så att de blir så bra som möjligt. Man skulle kanske undvika en del misstag om majoriteten lyssnade litet mer på minoriteten. Vi har också värdefulla förslag att komma med, och vi har också en stor erfarenhet. Men det är faktiskt mycket ovanligt.
Fru talman! Hur kan ni veta att det är ett dåligt förslag när det inte har trätt i kraft än? Hur kan ni då vara misstänksamma och tro att det inte kommer att bli som det var avsett? Det är ju för att göra situationen bättre som regeringen har lagt fram detta förslag, som Invandrarverket tillsammans med polismyndigheterna har förberett. Man har haft gemensamma arbetsgrupper för att göra det så bra som möjligt. Jag tycker att det vore bättre om Miljöpartiet följde förslaget när det har trätt i kraft, och sedan påpekar vad det är som inte fungerar bra, i stället för att redan nu förutsätta att det inte kommer att fungera.
Fru talman! Jag har inte sagt att det inte kommer att fungera, men vi ser de luckor som ändå finns. "Synnerliga skäl" förekommer i allmänhet i lagspråk i samband med grovt brott. Att en utlänning skall avvisas inom en kort tid kan tydligen också utgöra synnerliga skäl, efter som man då använder sig av ett häkte. Även med denna lag kommer det att kunna förekomma. Vi ser en lucka i lagstiftningen. Vi ser att lagen inte är heltäckande. Vi kommer att följa förslaget - var så säker! Fru talman! Vi kommer att följa lagstiftningen, som vi har gjort med annan lagstiftning. Nu har vi erfarenhet av var luckorna kan finnas och hur det har sett ut. Praxis har blivit hårdare än vad som var lagstiftarens avsikt. Ju tydligare en lag är, desto bättre. Johan Fischerström säger: Ge oss tydliga lagar, så handlar vi utefter dem.
Fru talman! Det skulle vara ganska intressant att höra vilka erfarenheter Miljöpartiet har men som man inte har hos Polisen och inom Invandrarverket, där man i åratal har arbetat praktiskt med dessa frågor.

Fru talman! Frågan om vilket land som skall vara ansvarigt för att pröva en ansökan om asyl kan vara en fråga om liv eller död för en människa på flykt. Dublinkonventionen, som undertecknades av EU:s dåvarande medlemsstater i Dublin den 15 juni 1990, är avsedd att reglera denna fråga i det inbördes förhållandet mellan medlemsstaterna. Huvudprincipen enligt konventionen är att den medlemsstat där den asylsökande först rest in eller har uppehållstillstånd eller visering eller där sökanden har visst slag av familjeanknytning skall vara ansvarig för prövningen av en asylansökan, även om den gjorts i en annan medlemsstat. Sverige har genom sin anslutning till EU förbundit sig att ansluta sig till Dublinkonventionen. Vänsterpartiet har utfäst sig att följa resultatet av folkomröstningen om Sveriges EU-medlemskap, men vi anser att konventionen är behäftad med så allvarliga brister att den i flera fall står i konflikt med internationella konventioner som Sverige undertecknat. Riksdagen bör därför avslå förslaget att godkänna konventionen. Konventionen haltar genom att EU:s medlemsstater tillämpar flyktingkonventionen och kompletterande regler om skydd utöver flyktingkonventionen helt olika. Låt mig ge ett exempel. En kvinnlig journalist i Algeriet tvingas fly. Hennes liv är hotat av GIA, en väpnad fundamentalistisk rörelse som mördar bl.a. de kvinnor som envisas med att vara yrkesverksamma. Hon beslutar att fly till Sverige för att söka asyl. Det går inget direktflyg från Alger till Stockholm, och hon tvingas därför flyga via Paris och där byta plan. Hon anländer på Orly och måste korsa Paris för att nå Charles de Gaulle, varifrån Stockholmsplanet går. Invandrarverket konstaterar att prövningen av asylansökan enligt artikel 7 i Dublinkonventionen skall göras av Frankrike, eftersom Frankrike har ansvaret för inresekontrollen i detta fall, och kvinnan avvisas till Frankrike. I Frankrike konstaterar invandringsmyndigheterna att den risk för förföljelse som kvinnan utsätts för inte härrör från staten utan från enskilda individer, dvs. fundamentalister. Den kvinnliga journalisten återsänds till Algeriet och blir inom kort mördad av fundamentalister. I stället för att diskutera hur ärendena skall fördelas mellan staterna borde faktiskt EU:s medlemsstater diskutera hur de olika nationernas flyktingpolitik och tillämpning skall bringas i full överensstämmelse med staternas internationella förpliktelser. Efter undertecknandet av Dublinkonventionen har medlemsstaterna antagit en resolution om harmoniserad tillämpning av första asyllands-principen. Dublinkonventionen skall gälla bara om det inte går att skicka en asylsökande till ett första asylland utanför EU. Denna första asyllands-politik leder till att de rika EU-länderna lastar över de administrativa och ekonomiska bördorna för flyktingmottagandet på i första hand de nya ekonomiskt och politiskt instabila demokratierna i Öst och Centraleuropa. Om de rika EU staterna är ovilliga att skydda asylsökande, hur skall man då kunna förvänta sig att länderna i Öst och Centraleuropa, som just nu håller på att inleda en utveckling av skyddet för de mänskliga rättigheterna, skall kunna gå före? Fru talman! Vänsterpartiet riktar, som sagt, en omfattande kritik mot Dublinkonventionen. Utöver den kritik jag redan nämnt anser vi att dataskyddet är otillräckligt och att Dublinkonventionen saknar ett effektivt rättsmedel för den som vill klaga på utlämnande av personliga uppgifter. Jag kan därför rekommendera vår motion till läsning. Jag vill till sist ta upp ytterligare ett exempel där det föreligger en konflikt mellan Dublinkonventionen och artikel 8 i europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. I artikel 8 i europeiska konventionen om mänskliga rättigheter reses krav på respekt för familjelivet. Det innebär bl.a. ett visst skydd mot att familjen splittras på flera olika länder. Dublinkonventionen innebär en begränsning i detta skydd, eftersom det i den krävs att för att en familj skall kunna återförenas en av dem har erkänts som konventionsflykting i ett land. Vi kan tänka oss ett inte helt ovanligt fall. En familj flyr från inbördeskriget i Jugoslavien eller från den etniska rensningen där. Man skiljs åt under flykten. Mamman och ett barn hamnar i Sverige, pappan och ett annat barn i Österrike. Båda beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl, mamman i Sverige och pappan i Österrike. Enligt Dublinkonventionen kan inte denna familj återförenas, därför att inte någon av dem erhållit konventionsstatus i något av länderna. Detta är i direkt strid med artikel 8 i europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som kräver respekt för familjelivet. Utskottsmajoriteten anser inte att denna bristande respekt för internationella konventioner är något stort problem och hänvisar till att varje land har rätt att pröva en asylansökan och att den då skall prövas utifrån varje lands egen lagstiftning och internationella åtaganden. Det är intressant. Låt oss se på den bosniska familj som jag talade om tidigare! Vilket internationellt åtagande är det då som skall gälla, Dublinkonventionen eller europeiska konventionen om mänskliga rättigheter? Genom att Dublinkonventionen saknar hänvisning till europeiska konventionen likaväl som till FN:s konvention mot tortyr och annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning kommer tillämpningen av Dublinkonventionen att halta svårt - två internationella konventioner av avgörande betydelse i dessa sammanhang kommer inte att beaktas. Fru talman! Jag vill säga att jag inte är speciellt misstänksam. Det är erfarenhet som ligger bakom att vi har avgivit en reservation i just det här ärendet. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Eftersom vi har en gemensam reservation, kommer en del saker att upprepas här. I skuggan av de europeiska enhetssträvandena inuti och utanför EU:s strukturer byggs ett centralistiskt och auktoritärt samhälle, en fästning mot den tredje världen - ett fängelse för demokratiskt sinnade europeiska medborgare. Under den populära invändningen att man bekämpar den internationella brottsligheten, terrorismen och den s.k. okontrollerade invandringen rustas Europa upp till en polisiär kontrollstat. Uppbyggnaden av denna omfattande europeiska säkerhetsstat planeras bakom lyckta dörrar, utom varje parlamentarisk eller juridisk kontroll. Huvudorsaken till denna utveckling är sannolikt att klyftan mellan de energi och råvaruslukande samhällena i norr och de alltmer skuldsatta länderna i tredje världen blir allt djupare. Till följd härav kan vi se att ett slags världsomfattande de-facto-apartheid utövas av de rika industriländerna mot den tredje världen. Den gemensamma europeiska politiken mot flyktingar och icke europeiska invandrare är bara ett uttryck för denna förskansningsstrategi. Det finns all anledning till skepsis mot EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Syftet med detta samarbete är att förverkliga unionens mål att uppnå fri rörlighet för personer samtidigt som man bibehåller säkerheten och tryggheten för medborgarna. Miljöpartiet är för fri rörlighet för personer. Det är dock beklagligt att denna endast skall gälla för varor, kapital och arbetskraft. Rörligheten begränsas avsevärt för dem som inte är privilegierade. Storebrorssamhället vinner ytterligare fäste med ökad övervakning osv. Fru talman! Frågan om vilket land som skall vara ansvarigt för att pröva en ansökning om asyl kan vara en fråga om liv eller död. Den underliggande förutsättningen för Dublinkonventionen är antagandet att en asylansökning leder till samma beslut i alla medlemsstater, men alla vet att så inte är fallet. Exempelvis kan medlemsstaternas olika åsikter om hur förföljelse från icke-statliga förföljare skall betraktas leda till avvisning till hemlandet även i fall där detta land inte är säkert. Bland det allvarligaste är nog ändå att Dublinkonventionen i flera fall står i konflikt med Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner. Dublinkonventionen saknar hänvisning till bl.a. europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Tilllämpningen av Dublinkonventionen kommer därför att halta svårt, eftersom dessa internationella konventioner av avgörande betydelse i dessa sammanhang inte kommer att beaktas. Ytterligare invändningar mot konventionen är att dataskyddet är otillräckligt och att konventionen medför risk för splittring av familjer, eftersom familjemedlemmar inte kan få sina ansökningar prövade i samma stat med mindre än att en familjemedlem har erkänts som konventionsflykting. Konventionen stadgar att utbytet av data måste ske mellan utsedda myndigheter, men innehåller inga bestämmelser om vilka myndigheter som får utses. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge uppgifterna får bevaras. Den stat som lämnar ut uppgifterna har ingen kontroll under asylförfarandet, som normalt tar minst sex månader och inte sällan flera år. En familj som flytt undan kriget i Bosnien och skiljs åt under flykten kan riskera att inte kunna återförenas. Antag att pappan och ett barn får stanna i Tyskland av humanitära skäl och mamman och ett annat barn får stanna i Sverige av humanitära skäl. Enligt Dublinkonventionen kan denna familj inte återförenas därför att inte någon erhållit konventionsstatus i något av länderna. Är det dessutom fråga om ett blandäktenskap blir det ännu svårare. Dublinkonventionen saknar dessutom ett effektivt rättsmedel för den som vill klaga på utlämnande av personliga uppgifter. Detta är en mycket allvarlig brist, då konventionen handlar om det rättsliga skyddet för flyktingar. Fru talman! Det är uppenbart att bestämmelserna i Dublinkonventionen gör det svårare för asylsökande att ta sig till länder som är mer gynnsamt inställda till deras ansökningar. Man kan fråga sig vilken betydelse konventionen kommer att få för EU:s gränsstater, som t.ex. Spanien, eller för de länder som har stora internationella flygplatser. Ja, det finns många frågetecken kring denna konvention, men framför allt uppenbara brister som gör att konventionen strider mot internationell rätt. Skillnaderna mellan de europeiska staternas asylpolitik är fortfarande ganska stora. Det innebär att flyktingarna försöker resa direkt till de länder som har en liberalare asylpolitik. Vi kommer nu att få uppleva att dessa länder, även Sverige, anpassar sig till minsta gemensamma nämnare i europeisk asylrätt. Vi yrkar bifall till reservationen i betänkandet.

Fru talman! Sverige har genom sitt medlemskap i EU förbundit sig att ansluta sig till vissa konventioner. Dublinkonventionen är en sådan. Konventionen har tillkommit för att garantera att var och en som söker asyl i en medlemsstat skall få sin asylansökan prövad. En asylsökande skall inte sändas från en medlemsstat till en annan utan att någon stat anser sig ha ansvar för asylprövningen. Huvudprincipen skall enligt konventionen vara att den medlemsstat dit den asylsökande först kommit skall vara ansvarig för asylprövningen. Det stämmer överens både med den svenska lagstiftningen och också med den nordiska passkontrollöverenskommelsen. Socialförsäkringsutskottets majoritet har inget att erinra mot att riksdagen godkänner konventionen. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas motioner från den allmänna motionstiden rörande olika fiskefrågor. Vi moderater har fyra reservationer som vi alla anser lika viktiga, men jag yrkar bifall endast till reservation 1. Det är ytterst viktigt att fisket samordnas internationellt. Fisk är en begränsad biologisk resurs som inte får beskattas hur som helst. Vi måste ha överenskommelser med andra fiskenationer om kvoter som garanterar olika fiskarters fortbestånd. I en av våra reservationer pekar vi på det och att redskap som hotar eller skadar en tillräcklig reproduktion inte får användas. I februari i år beslutade Warszawakommissionen om en aktionsplan för den vilda laxen i Östersjön som hotas av utfiskning och sjukdomen M 74. Fiskeriverket har vidtagit vissa åtgärder för att freda den vilda laxen samt redovisat planer för hur fisket skall bedrivas i framtiden. Men det behövs ytterligare internationella överenskommelser om kraftigt reducerade fiskekvoter för att rädda den vilda laxen och även andra hotade fiskarter i Östersjön. Fiskeriverkets åtgärder har viss effekt, men Sverige kan inte ensamt klara de komplicerade problemen. Dessutom har Fiskeriverkets åtgärder på ett upprörande sätt drabbat yrkesfiskarna längs kusten i Norrbotten och Västerbotten genom att allt yrkesfiske förbjudits i samtliga vildlaxälvar och deras fredningsområden. I Nordatlanten finns ett internationellt samarbete där Sverige deltar som innebär ett totalt förbud av fiske av lax på internationellt vatten och ett begränsat yrkesfiske inom atlantlaxens tillväxtområden. I det innanhav som vi i Sverige har öster om oss fiskas drygt 90 % av all lax i Östersjön på internationellt vatten. Vi borde kunna få till stånd liknande internationella överenskommelser om Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken som de som gäller Nordatlanten. Yrkesfiskarna längs Västerbottens och Norrbottenskusten tar faktiskt upp en mycket liten del av den totala tillgången på lax, eftersom merparten tas upp i Östersjön. Det totalförbud som Fiskeriverket beslutat om för andra året i rad längs norra Norrlandskusten innebär att yrkesfiskarna här med stor sannolikhet kommer att försvinna, och med dem en genuin skärgårds och fiskarkultur. De får ersättning för förlorad fiskfångst. Men får de ersättning för gjorda investeringar i båtar, magasin, redskap och kylanläggningar? Det är fiskarfamiljer som drabbas hårt och i mitt tycke orättvist, eftersom andra fiskare i Sverige och i andra länder runt Östersjön inte drabbas av ett totalt fiskestopp. Borde det inte vara möjligt att fördela de tillåtna laxfångsterna på annat sätt - just nu akut inom Sverige och snart, eller så fort som det är möjligt, genom internationella överenskommelser skära ned kvoterna rejält i Östersjön? Eftersom fiskets värde ökar blir brotten mot lagstiftning och avtal inom fiskets området allt vanligare. Det är väl omvittnat att internationellt överenskomna fiskekvoter överskrids. För att effektivt kunna övervaka hur fisket bedrivs och vad som fiskas bör Sverige verka för en övervakning ute på havet och ett kraftfullare sanktionssystem. har mer än 1 800 fiskevårdsområden bildats i vårt land. Det är främst i enskilda vatten och på frivillig grund som dessa områden bildats av fiskerättsägarna. I de områden där fritt handredskapsfiske infördes bildas inga fiskevårdsområden. Här nyttjas resurserna utan tillsyn, utan lokala regler för miljöhänsyn och utan möjlighet för ägarna till fiskerätten att på ett effektivt sätt kunna nyttja tillgången till nytta för sin bygd. Längs kusten och i de stora sjöarna bör det därför skapas möjligheter att på frivillig väg bilda fiskeskötselområden där man förvaltar och upplåter fiske samt har tillsyn och bedriver fiskevård. Både enskilt och allmänt vatten borde kunna ingå i dessa fiskevårdsoch fiskeskötselområden. De allmänna vattnen skulle då också få en bättre skötsel, eftersom staten saknar tillräckliga medel för detta.

Fru talman! Även Miljöpartiet har väckt en del motioner som behandlas i detta betänkande. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 5. Jag står naturligtvis också bakom reservation 6. Fiskefrågorna är mycket viktiga, också med tanke på det vi har diskuterat på förmiddagen, nämligen den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är ganska pressad av det fiske som bedrivs. Vi kan höra många internationella diskussioner om problem med den ena fiskarten efter den andra. Det är svårt att veta exakt hur mycket som fiskas. Ibland blir det effekter som man inte har räknat med, som när det gäller sillen i Nordsjön. Miljöpartiet har en reservation i detta betänkande, som jag tänker tala om. Vi har också ett särskilt yttrande, som jag skall uppehålla mig vid. Vi har väckt en motion om fisket utefter västkusten. Här börjar det uppstå ett problem som liknar det som Eva Björne tog upp, nämligen en konflikt mellan yrkesfisket ute till havs och yrkesfisket utefter kusten. Vi menar att det kustnära fisket är ett småskaligt fiske, som måste få finnas kvar. Det bedrivs ofta av familjer över hela året och tar en större hänsyn till de arter som finns. Det är nämligen inte lika specialiserat som det havsbaserade fisket många gånger är. Vi menar därför att det är angeläget att ta stora hänsyn till det kustnära fisket när man fastställer kvoter för hur mycket fisk som får tas upp. Man måste helt enkelt sätta av en del av kvoten till det kustnära fisket. Man måste se på var någonstans det kustnära fisket bedrivs, vilka kvoter som behövs och göra en fördelning av kvoten över året. Man kan inte fastställa en kvot rakt av, vilket ofta görs. Det får till effekt att de stora fiskebåtarna ute till havs plockar upp hela kvoten i början på fiskeåret. Det blir ingenting över till det kustnära fisket. Det är ett problem som vi måste lägga stor vikt vid. Vi måste hitta ett sätt att bevara det kustnära fisket. Det kustnära fisket tar ofta större hänsyn till de arter som finns. Dessutom är det absolut nödvändigt för att dessa människor skall kunna få sin utkomst, en utkomst som de levt på under lång tid, historiskt sett. Jag yrkar bifall till reservation 5. Vi tycker inte att vi har fått gehör för våra synpunkter i betänkandet. En stor del av diskussionen om fiske handlar om laxfisket. Jag har fört ett antal interpellationsdebatter om just den vilda laxen. Vi nöjer oss med ett särskilt yttrande i detta betänkande i den frågan. Den utveckling vi har kunnat se under de senaste månaderna är positiv. I dag är 10-15 % av den totala rekryteringen till Östersjön vild lax. Resten är odlad lax. Det finns en förväntning om att den andelen kommer att halveras de närmaste åren. Endast 5 % kommer att vara laxsmolt med vildreproducerade föräldrar. Laxen har flyttats upp en hotkategori. Den finns nu i hotkategori 2, sårbar. Det finns alltså en stor risk för att den vilda laxen kommer att försvinna ur Östersjön, om vi inte vidtar åtgärder. Sverige har ett speciellt ansvar. Av de 20 naturreproducerande laxstammarna är 15 svenska. De går alltså upp i våra vatten och leker. Vilka hot mot den vilda laxen finns då? Miljösjukdomen M 74 slår hårt mot den vilda laxsmolten. De dör, helt enkelt. Vad som orsakar M 74 kan väl diskuteras. Att något miljögift finns med i bilden är forskarna dock ganska klara över. Ett annat hot är det havsbaserade fisket som bedrivs i Östersjön, där man fiskar på blandbestånd. Den vilda laxen utgör en stor del av den fångst som tas upp. Ytterligare ett hot är de 21 km långa drivgarn som används. I andra vatten används bara 2,5 km långa drivgarn. Vi i Miljöpartiet anser att man skall gå ned till den längden även i Östersjön. De långa drivgarnen utgör också ett hot mot t.ex. tumlaren, som har en egen population i Östersjön. Hur kan vi då ändra detta? Vi skulle kunna flytta fisket upp mot kusten. Där vet man var de vildreproducerade laxarna och de odlade laxarna finns. Där skulle man kunna selektera, så att det går att fiska odlad lax. Det finns gott om odlad lax, så det behöver fiskas. Det beslut från Fiskeriverket som kom den 5 mars, som innebär en fördelning av kvoten, är en bra väg att gå. En större del, än så länge 40 %, läggs på det kustnära fisket och 60 % på havsfisket. Detta är något som vi har pläderat för i många olika sammanhang. Nu börjar vi få gehör för våra synpunkter. Detta är också vad många fiskeribiologer har framfört, att vi måste hitta ett sätt att fiska framför allt den odlade laxen, i stället för på blandade bestånd. Det sägs också att fördelningen nästa år skall bli 50/50. Vi hoppas från Miljöpartiets sida att detta bara är starten på en process. Vi menar att en allt större del av laxkvoten bör gälla fisket utefter kusten och att man bör se till att det är odlad lax som fiskas. Därför är det viktigt att freda den vilda laxen även utefter Norrlandskusten. Annars är det ingen vits med det hela. Vitsen är att man utefter kusten skall kunna plocka upp odlad lax. Jag har svårt att förstå Eva Björnes resonemang. Om vi lägger alltmer av laxfisket utefter Norrlandskusten, kommer det naturligtvis att gynna de fiskare som bor i Norrland, jämfört med dem som inte bor i Inom ramen för Fiskerikommissionen för Östersjön i Warszawa har man börjat ta fram en aktionsplan för hanteringen av den vilda laxen. Det är också positivt. Miljöpartiet kommer att följa denna fråga mycket aktivt. Vi anser att vi måste vidta åtgärder för den vilda laxen, om vi menar allvar med vårt tal om biologisk mångfald.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

Fru talman!

Vi är inte ute efter att se till att antalet vilda laxar skall bestå. Vi är ute efter att öka antalet vildlaxar. Vildlaxbestånden är små. De behöver bestå av flera individer. Det är precis det vi talade om i morse: En biologisk mångfald innebär att det finns tillräckligt många individer. När det gäller just vildlaxen behövs fler individer. M 74 slår hårt. Det finns alltså ännu ett hot, nämligen sjukdomen Det vore fullkomligt verkningslöst att ta bort fisket ute i Östersjön och i stället fiska upp laxarna någon annanstans. Då kan vi lika gärna låta bli att vidta åtgärder. Vitsen är att se till att fisket bedrivs där man kan fiska bara odlad lax, i stället för både odlad och vild lax. Vi måste se till att de vilda laxarna fredas. Vi skall fiska mindre vild lax. Det är vad hela förslaget går ut på. Det biologiskt riktiga måste vara att se till att vi inte fiskar vild lax. Den vilda laxen skall få en chans att reproducera sig. Den skall få en chans att se till att dess avkomma åter kommer ut i Östersjön. Om en större del av kvoten gäller Norrlandskusten, dvs. norrlänningarna får fiska ett större antal fiskar än tidigare, måste det gynna Norrland. Det är helt naturligt. Om norrlänningarna får fiska färre laxar, blir underlaget mindre. Om de får fiska fler laxar blir det ett större fiske. Det som är vitsen är att de skall fiska odlad lax. Totalt sett gynnar dock detta norrlänningarna. Det är självklart.
Fru talman! Det är riktigt att man inte kan se någon skillnad på laxen. Det är därför som det också är så viktigt att man vet var geografiskt man fiskar. Laxen går ju tillbaka dit den är född. Naturligtvis måste man därmed se till att ett fiske bedrivs på de områden där man vet att framför allt odlad lax finns. Jag hoppas att det beslut som nu fattas kommer att leda till att det finns en liten kvot för sportfisket men också att beslutet gynnar de fiskare som fiskar lax utefter Norrlandskusten. Det är nämligen väldigt viktigt att se till att mycket av den odlade laxen tas upp, eftersom utsättningen av odlad lax är stor. Här finns ett biologiskt överskott att ta vara på. Jag ser hellre att fiskarna utefter Norrlandskusten kan ta vara på detta överskott, eftersom det här behövs arbetstillfällen, än att de få stora båtar som tidigare tog upp kvoten av blandbestånd i Östersjön tar upp det. Jag tycker att vi gemensamt skall se till att beslutet kommer att gynna Norrland. Men låt oss också se till att det gynnar den vilda laxen, så att inte den vilda laxen fiskas utan kan bli kvar för framtida generationer.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 18, som vi nu debatterar, behandlas 35 motionsyrkanden om fiske från allmänna motionstiden. Det finns två frågor som är ständigt återkommande vid våra fiskedebatter, nämligen laxfisket i Östersjön och moderaternas ständiga tjat om det fria handredskapsfisket. Jag skall återkomma till dessa frågor, men först vill jag säga något allmänt om fisket. Tyvärr har vi här i kammaren för litet debatt om fiskets utveckling. Hur skall det yrkesmässiga fisket i Sverige bedrivas i framtiden? Skall vi ha några stora fartyg som skall klara det svenska yrkesfisket, eller skall vi ha ett mindre fartygsbestånd som skall kunna bedriva ett kustnära fiske? Hur skall vi kunna utveckla vattenbruket i vårt land utan att på något sätt förstöra miljön? Hur skall sportfisket och turistfisket utvecklas? Det skulle vara intressant att höra de politiska partiernas syn på dessa frågor, för inom samtliga områden skulle det kunna skapas betydligt fler arbetstillfällen. I stället för att se in i framtiden håller vi på med samma frågor år ut och år in. Nu är vi medlemmar i EU. Det innebär att utvecklingen till stor del bestäms i Bryssel. Men vi kan påverka EU:s fiskepolitik. Det har vi bevis på. Trots detta är det mycket utöver detta som kan beslutas på det nationella planet. Tekniken rusar framåt, så även inom fisket. Miljön för fisken i våra hav är ju inte den bästa. Därför har vi alla ett stort ansvar att hushålla med havets möjligheter. Laxfisket i Östersjön har under mina tolv år i riksdagen alltid varit föremål för debatt när fisket har debatterats. Och visst är det oroande när den naturreproducerade laxen utgör endast 7 % av den totala mängden i Östersjön. Det var därför som Warszawakommissionen beslutade att minska den totala kvoten, alltså TAC, i Östersjön. Den har minskats från 600 000 till 410 000 laxar om året. Innan vi gick över till TAC efter antal räknades kvoten per ton, och då var den betydligt större. Med andra ord har uttaget i Östersjön årligen minskat. Därutöver har Warszawakommissionen beslutat om en aktionsplan för den vilda laxen i Östersjön, som går ut på att skapa bättre balans mellan vilda och odlade laxbestånd. Sveriges andel av den totala kvoten är drygt 100 000 laxar. Det är Fiskeriverket som har det beståndsvårdande ansvaret för fisket i Sverige och beslutar därför hur, när och var fisket av lax i Östersjön får ske. Moderaterna tar just upp denna fråga i sin reservation nr 1. Fiskeriverkets beslut om laxfisket för detta år har förändrats väsentligt i jämförelse med förra året, allt i syfte att skydda laxen. Eftersom beslutet är överklagat av flera organisationer och kommuner, vill jag inte närmare gå in på och kommentera det. Men jag är övertygad om att oavsett vilket beslut Fiskeriverket hade fattat, hade kritik kommit. Vi skall också ha i åminnelse att Fiskeriverkets styrelse var fullt enig i detta beslut. Eva Björne säger här i debatten att beslutet har drabbat yrkesfisket i norr på ett mycket besvärligt sätt, samtidigt som hon i sin plädering säger att man skall vara rädd om den naturreproducerade laxen. Det är ju det Fiskeriverket har varit genom att fatta det här beslutet. Sedan förra året, då man fiskade 25 % ovan den 59:e breddgraden och 75 % på den södra delen, har man förändrat fördelningen i årets beslut till 40 % i den norra delen och 60 % i den södra. Det innebär att kvoten för Norrlandsfisket är högre i år än förra året. I moderaternas reservation nr 2 kräver man internationell samordning. Det är nödvändigt med internationella förhandlingar för att komma överens om kvoter, och det är precis vad som sker i dag. I och med att vi är medlemmar i EU är det inte längre vi som förhandlar om kvoter, utan det är EU som förhandlar för Sverige. Ett exempel är ju Warszawakommissionen, som jag tidigare har nämnt. I den tredje reservationen efterlyses också fisketillsyn. Vi delar naturligtvis uppfattningen att tillsynen av yrkesfisket skulle kunna vara bättre. Men vi skall vara medvetna om att fusket här är litet i jämförelse med många andra länder. Det system som vi använder oss av är rapportering av både yrkesfisket genom loggböckerna och av förstahandsmottagarna, som skickar in rapporter till Statistiska Centralbyrån. Därutöver gör Kustbevakningen kontroller ute på havet. EU har ju beslutat om satellitövervakning på de större fartygen, inte för att se storleken på fångsterna utan närmare för att se var fisket bedrivs. Om jag har förstått det rätt har moderaterna liksom vi varit tveksamma till detta kontrollsystem. Det skulle därför vara intressant att höra vilket kontrollsystem som moderaterna vill införa för yrkesfisket i I den andra delen i samma reservation säger man att problemet med tjuvfiske och olaga fiske skulle kunna få en bättre lösning om kontrollsystemet hade varit effektivare. Jag vill då säga till Eva Björne att om vi hade fått införa en fiskevårdsavgift, som ni var starka motståndare till, så skulle en del av medlen användas till just fisketillsynsmänniskor ute i landet. Sedan riksdagen i mars 1985 beslutade om ett fritt handredskapsfiske längs ostkusten, från Östhammars kommun i Uppsala län till sydkusten i Blekinge, längs kusten på Öland och Gotland samt de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, har moderaterna årligen återkommit och protesterat mot beslutet. Det finns i dag också en reservation som gäller det fria handredskapsfisket. I debatten i mars 1985 sade bl.a. den moderate representanten - jag har just läst det - att det var ett skamligt beslut och att det var ett övergrepp som ni skulle riva upp om ni fick chansen. Ni har ju haft chansen under perioden 1991-1994, men ni gjorde ingenting. Varför? De farhågor som målades upp 1985, och som ni årligen återkommer med, har ju inte besannats. Naturvårdsverket och Fiskeriverket har utrett konsekvenserna av beslutet och kan inte se några negativa verkningar. Därför borde ni i fortsättningen använda era krafter till tänkande och motionsskrivande om framtidens fiske vad gäller såväl yrkesfiske, sport och turistfiske som vattenbruk. Fru talman! Gudrun Lindvalls reservation nr 5 tar upp säsongsindelning av kvoter samt regionala kvoter. Vi hörde också Gudrun Lindvall prata om detta. Detta sker ju delvis i dag. Torskfisket i Östersjön är ju indelat i vår och höstfiske. På samma sätt är det med laxfisket, som jag tidigare berört. Men det viktiga är bakgrunden till beslutet. Hur sker beslutet, och vad är det som ligger bakom? SFR, Sveriges Yrkesfiskares Riksförbund, har konferenser vid ostkusten, sydkusten och västkusten med sina medlemmar. Det är medlemmarna som får vara med och tycka och säga sitt om hur man vill att fisket skall bedrivas. Sedan lägger SFR fram förslag till Fiskeriverket, och Fiskeriverket beslutar. Det är därför ett mycket stort samförstånd med näringen, med yrkesfiskarna, om hur fisket skall bedrivas. Därför tycker jag inte, Gudrun Lindvall, att vi här i kammaren skall stå och vara bättre tyckare än näringen själv som skall bedriva fisket. Fru talman! Därför yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Kaj Larsson tycker att vi moderater tjatar om det fria handredskapsfisket. Det är kanske sant. Vi återkommer till detta därför att vi anser att det är en riktig åtgärd att ta bort det för att i stället kunna ordna fiskevårdsområden, som redan finns på många ställen. Kaj Larsson säger att vi i stället skall se in i framtiden. Det är ju det vi gör, men då tar vi till oss de kunskaper som vi har sedan tidigare. Vi ser de goda konsekvenserna av att man kan bilda fiskevårdsområden, sköta fiskevatten, ha en tillsyn, sälja fiskekort och få en inkomst och vårda sitt fiskevatten på ett bra sätt till fromma för sportfiskare av olika kategorier. Sedan undrade Kaj Larsson vad vi menade med internationell kontroll. Här menar vi att vi internationellt skall verka för en kontroll. Det skall inte bara vara en kontroll av svenska yrkesfiskare, utan även andra nationer skall se till att de har en kontroll av sina yrkesfiskare när de är ute. Satellitövervakningen kan ju inte se om man använder felaktiga och förbjudna redskap, tar upp fiskarter som man inte får fiska osv. Satelliten kan ju bara registrera var fartygen finns och var de går. De kan inte registrera på vilket sätt man fiskar. Yrkesfiskarna längs Norrlandskusten har drabbats av totalförbud. Det har inga andra yrkesfiskare gjort. Samtidigt tillåter man sportfiske på den vilda laxen efter den här kusten.
Fru talman! Låt mig ta handredskapsfisket först. När den här reformen infördes 1985 var det en utvidgning av allemansrätten, Eva Björne. Det var tänkt att detta inte bara skulle vara ett privilegium för de mest välbeställda i vårt land. En vanlig verkstadsarbetare skulle också kunna ha möjlighet att bedriva denna avkopplande verksamhet med sitt spö. Det är inte alla som hade råd att åka utomlands på semestern. En del får stanna hemma, och då skall de ha den här möjligheten till avkoppling. Jag förstår att ni moderater är emot detta. Fru talman! Eva Björne efterlyser här en internationell kontroll. Här handlar det om vad som bestäms av EU:s medlemsländer. Det största fusket sker utanför EU:s medlemsländer. Vi skall naturligtvis göra vad vi kan för att påverka i förhandlingarna i EU så att vi får en bättre kontrollverksamhet. Men vi kan omöjligt styra detta. Vi kan inte göra något annat än att påverka.
Fru talman! Jag förstår att man inte kan styra detta, men vi vill att man skall försöka påverka kraftfullt och visa på de negativa konsekvenserna om man inte har en kontrollverksamhet som fungerar. Med det goda exemplet kan man visa hur det skulle kunna fungera. När det gäller handredskapsfisket unnar vi precis alla att fiska. Men vi menar att man inte utan vidare kan ta sig friheten att fiska var som helst. Vi tycker att det är en kränkning av äganderätten. Det finns i alla fall människor som på något sätt äger fiskevattnen. Fiskevattensägare skall ha möjligheten att, som nu, bilda fiskevårdsområden, vårda sin egendom och se till att fisktillgången finns tillgänglig på sikt. Om ingen gör någonting och man bara låter det vara, kommer det att fiskas ut. Då kommer man inte att ha denna möjlighet. Om man skall bevara detta och ge alla tillgång till den här avkopplande verksamheten och det trevliga fisket, tycker vi att vi skall värna om detta med fiskevårdsområden och se till att det bildas på så många ställen som möjligt. Då kan vi har kvar möjligheten till fiske.
Fru talman! Det kvittar nog hur mycket Eva Björne och jag debatterar den här frågan. Vi blir aldrig överens, och det blir vi inte med Moderata samlingspartiet heller. Eva Björne och hennes parti slår ju naturligtvis vakt om ägandet och att det skall vara skyddat för dem som äger. Inga andra skall ha tillgång till dessa vatten. Det är detta som skiljer oss åt. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att vanliga arbetare också skall kunna ha en avkopplande stund med sitt spö ute vid havet. Eva Björne framförde här att detta förstör och leder till utfiskning. Det är en rent felaktig propaganda. Vi har ett fiskeriverk i vårt land som har en mycket god kontroll över hur fisket går till och hur fisken i haven mår. Därför tycker jag att den propagandan är helt felaktig.
Fru talman! Jag tänkte kommentera det Kaj Larsson sade angående vår reservation. Men till att börja med, Kaj Larsson, vill jag säga att vi naturligtvis måste vara medvetna om att ett nyttjande av den biologiska mångfalden kanske inte alla gånger kan vara allemansrättslig. Det finns begränsningar för hur man kan utnyttja den biologiska mångfalden. Jag hoppas verkligen att det synsätt som Kaj Larsson här ger uttryck för inte också överförs på jakten, dvs. att det skall vara någon sorts allemansrätt. Ju mer trängd den biologiska mångfalden blir, desto mer måste vi se till att detta sköts på ett riktigt sätt. Jag vill dock säga att vi inte har någon annan uppfattning än Socialdemokraterna när det gäller det fria handredskapsfisket. Kaj Larsson efterlyste våra synpunkter på t.ex. det kustnära fisket kontra fisket ute i havs. Jag tycker att vi utvecklar det ganska väl i vår reservation. När mängden fisk och fiskarter börjar trängas tillbaka kommer det naturligtvis bli så att konflikterna kommer att bli större mellan dem som vill fiska upp detta. Skall de kvoter som finns fiskas upp till havs eller skall de fiskas upp utefter kusten? I vår reservation talar vi om vad vi vill. Här finns det svar som Kaj Larsson efterfrågade. Vi anser alltså att det kustnära fisket i mångt och mycket är både energisnålare och miljövänligare än havsfisket. Det är viktigt att se till att de fiskare som finns utefter kusten och som av tradition har kunnat leva på det här också i framtiden skall kunna det, även om det sker på bekostnad av havsfisket. I det kustnära fisket är det lättare att bedriva ett fiske där man tar mer hänsyn till den population av olika fiskarter som finns. Detta är ett av de svar som Kaj Larsson efterlyste.
Fru talman! Gudrun Lindvall började med att tala om biologisk mångfald. Jag menade i svaret till Eva Björne att vi har ett fiskeriverk som har mycket god kontroll. Det bestämmer också fisketider. När det vet att någon fara hotar stoppar det också fisket. Därför tror jag inte att man behöver ha den här rädslan. Jag sade i mitt anförande att frågan om kvoter har debatterats mycket hos näringen, Fiskeriverket och även bland politiker. Om vi skall gå in från politiskt håll och säga att det antingen skall vara kvoter på båtar eller regionala kvoter tycker jag att vi sätter oss över näringen. Vi har också sett i andra länder hur kvoter har utnyttjats, t.ex. i Island där man har kvoter på båtar. Det är ingen lyckad utveckling. Gudrun Lindvall! Låt näringen först och främst få tycka till om det här. Näringen består av 3 000 medlemmar som är yrkesfiskare. Låt oss ta upp den här diskussionen när de tycker att det är dags att införa kvoter.
Fru talman! Det här kommer säkert att diskuteras betydligt framöver, inte bara när det gäller västkustfisket utan även när det gäller fisket utefter Östersjön. Vi har börjat med diskussionen om Östersjölaxen. Skall det vara ett kustnära fiske eller ett fiske ute till havs? Om kvoterna blir för små finns det en risk att de fiskare som i dag fiskar kustnära försvinner. Då kommer deras röst att bli ännu svagare i de branschorganisationer som finns. Då finns risken att deras behov inte alls blir tillgodosedda. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns vissa lägen då vi som politiker måste gå in och titta litet grand på sysselsättningseffekter osv. och faktiskt ha en uppfattning, även om den kanske är avvikande. Detta händer i många andra sammanhang. Man undrar om man skall flytta verksamhet från Arboga, Norrköping osv.? Det finns naturligtvis andra synpunkter som vi politiker måste väga in. Detta är ett typiskt sådant exempel där vi också måste ta in andra parametrar. Hur många människor är t.ex. beroende av det kustnära fisket? Hur många är beroende av fisket ute till havs? Regionalpolitiskt kanske det är viktigare att gynna ett kustnära fiske, och det kanske också är det när det gäller arbetslösheten. Om det är viktigare att gynna ett kustnära fiske t.ex. när det gäller laxfisket utefter Östersjön måste vi också ta sådan hänsyn. Vi politiker måste i dessa frågor också väga in alla de andra aspekter som de fiskare som vill fiska ute till havs kanske inte väger in. Vi måste våga ta ett politiskt ansvar. I det här fallet har jag bara deklarerat vad vi principiellt anser. Vi vill ha kvar ett kustnära fiske. Vi anser att det är viktigt.

Fru talman! Jag skall ägna ett kort anförande åt reservation nr 1 som gäller östersjöfisket och kanske framför allt fisket utefter den norra delen av kusten. Jag har engagerat mig i dessa frågor som rör fisket utefter Norrlandskusten under ett antal år, och jag har sett hur antalet yrkesfiskare har decimerats undan för undan. Sedan 1983 har olika förbud, fredningstider, gällt. Och det har ökat mest hela tiden. År 1996 var det totalförbud. Nu har man en fredningstid för 1997 som är en månad och åtta dagar längre än tidigare. Det är riktigt, som Kaj Larsson sade, att Fiskeriverket har ökat kvoten för fisket utefter Norrlandskusten från 25 % till 40 %. Men då uppkommer en fråga: Hur kan man tro att man skall kunna öka fisket till 40 % utefter Norrlandskusten när man samtidigt ökar fredningstiden, förbudstiden? Det säger sig självt att någonting haltar. Det har tidigare inte varit möjligt att klara 25 %. Hur skall det då vara möjligt att klara 40 % med en ökad förbudstid? Det är en omöjlighet. Det fåtal yrkesfiskare som nu finns kvar kommer att decimeras ytterligare om det fortsätter på det här sättet. Laxfisket utgör faktiskt ungefär hälften av den normala årsomsättningen - den som var under den tid då fisket var fritt. Det innebär ju att fiskarna inte har en möjlighet att leva på sitt yrke och sina företag. Numera måste de också göra stora investeringar. På grund av nya bestämmelser skall de ju ha fryshus, vakuumpackmaskiner m.m. förutom båtar och fiskeredskap. Vi har diskuterat detta med jordbruksministern i interpellationsdebatter, och då sägs det: De har ju möjlighet att få ersättning för det här. Ersättningen har baserats på 1992 och 1993 års loggböcker, men eftersom det även då var fredningstid, förbud, finns det självfallet inte något laxfiskeresultat i de loggböckerna. Alltså har ersättningen varit i stort sett obefintlig. Om man fortsätter med det här kommer yrkesfisket utefter Norrlandskusten om något år mer eller mindre att slås ut. Man kan ju fråga sig om det är så det är tänkt. Eller handlar det bara om att man tror att det skulle bli bättre när det gäller just den vilda laxen för att man reglerar så hårt i norra delen av landet? Över 90 % av all lax har ju under många år fiskats upp i Östersjön, även huvuddelen av vildlaxen. Då är det ju självklart att regleringen måste ske där. I varje fall skall det regleras minst lika mycket där som i norra delen. Jag har mycket svårt att förstå att Fiskeriverket så envetet förhindrar möjligheterna för det fåtal fiskare som nu finns kvar. Dessutom är det anmärkningsvärt att man gör det. Man kan ju ifrågasätta om det inte strider mot både regeringsformen och Europakonventionen när man förhindrar företagare, yrkesutövare, att utnyttja sin egendom och mer eller mindre gör den värdelös. Det har ju också med fiskerättsägarnas möjligheter att göra, om de har möjlighet att arrendera ut sina fisken eller inte och vad de är värda. Totalt sett menar jag att det är viktigt att vi politiker tar tag i dessa frågor. Det är därför som jag har motionerat och interpellerat. Nu yrkar jag naturligtvis också bifall till reservation 1, liksom Eva Björne har gjort.
Fru talman! Till Olle Lindström vill jag bara säga det som jag sade tidigare. Detta beslut av Fiskeriverket är nu överklagat av kommuner och organisationer i båda riktningar. Det finns både de som tycker att man har fått för mycket fiske i Norrland och de som tycker att man har fått för litet. Jag vill i dag inte närmare gå in på detta och ha synpunkter, eftersom det skall avgöras av regeringen.
Fru talman! Jag kan förstå att det överklagande som har skett måste ha sin gång. Men jag tycker ändå att man borde ta hänsyn. Kaj Larsson borde kanske också som sakkunnig när det gäller de här frågorna ta till sig den kritik som har kommit uppifrån under så många år. Där uppe har bevisligen antalet fiskare decimerats kraftigt på grund av dessa förbud. Det finns nu väldigt få yrkesfiskare kvar i det området.

Fru talman! Det betänkande som nu diskuteras gäller fiske. Det som intresserar mig mest är laxfisket, och det ingår som sagt i detta. Laxfisket är intressant från flera olika aspekter. Den kanske viktigaste för mig och för de boende i mina trakter är: Hur blir laxuppgången? Blir den som förra året, blir den bättre eller blir den sämre? Det är sådana frågor man ställer sig. Tillgången på lax har ökat de senaste åren - från en mycket, mycket låg nivå, måste jag säga. Det kan finnas naturliga förklaringar till detta, men otvivelaktigt har också politiska beslut bidragit till uppgången. Det är glädjande, det måste jag säga, men det gäller att se till att denna trend fortsätter. Jag har under den allmänna motionstiden skrivit en motion i detta ämne, Jo 413, som heter Laxfisket i Kalix och Torneälvens vattensystem. Där finns yrkanden som har bäring på detta ämne, nämligen när det gäller drivgarnsfisket i Östersjön och laxfiskekvoternas fördelning. När det gäller det senare har tiden arbetat i den riktning som jag påtalat i motionen. Även om det har medfört effekter som jag då inte kunde förutse har Fiskeriverket uttalat sig om en inriktning för 1998 som är 50/50 mellan norr och söder, och det var också en del av motionens innehåll. Det andra yrkandet gällde drivgarnsfisket i Östersjön, de förutsättningar som finns för att Östersjön undantas från FN:s resolution och av den anledningen tillåts ha längre nätlängder än 2,5 km. Fru talman! Jag har visserligen i en motion talat om förbud mot drivgarnsfiske, men att den inställningen inte är realistisk inser även jag. Jag förstår också att de fiskebegränsningar som görs skall göras internationellt mellan de inblandade staterna för att ge bästa möjliga resultat. Östersjön är ju internationell. Det finns inte heller någon anledning att minska fisket på den odlade laxen, dvs. den som är kompensationsodlad i de utbyggda älvarna. Som vi har hört utgör ju det drygt 90 %. Det gäller i stället att skydda fisket på den naturreproducerande laxen, dvs. fisket på det uppväxande beståndet. Utskottet har i sin skrivning hänvisat till den interpellationsdebatt som jordbruksministern hade i denna kammare den 4 februari, vilken även jag deltog i. Hon var där beredd att närmare granska vilka effekter en begränsning av drivgarnen till 2,5 km medför. Det är bra - det är mycket bra. Utskottet skriver så här: "Utskottet delar den uppfattning som framförs i flera motioner att kraftfulla insatser krävs för att rädda de återstående naturreproducerande laxstammarna." Det är bra. Jag är dock litet besviken över att utskottsmajoriteten i det här fallet inte har skrivit mer konkret vad detta innebär och vad man menar. Majoritetens föredragande har ju här litet grand efterlyst en debatt om hur laxfisket långsiktigt skall bedrivas framöver. Här tycker i alla fall vi att drivgarnsfisket i Östersjön har en central betydelse för hur fisket skall bedrivas. Utskottsmajoriteten kunde ha påtalat att Östersjön i dag har undantag och kanske haft en skrivning om hur det undantaget skall formuleras framöver. Skall det vara ett undantag även framöver, eller vill man ha EU:s fiskeregler som tillämpas i EU:s havsområden? Fru talman! Jag har inget yrkande att komma med, men jag förutsätter att denna fråga kommer upp till behandling i denna kammare senare.

Fru talman! Jag hade inte tänkt begära replik, men eftersom Ulf Kero sände ut en efterlysning vill jag bara svara att vi naturligtvis följer denna fråga mycket noggrant och med stort intresse. Det är inte så enkelt att man bara i Sverige kan begränsa drivgarnsfisket och låta andra länder vid Östersjön ha ett stort drivgarnsfiske. Därför måste det till internationella förhandlingar och diskussioner, så att samtliga länder som fiskar lax i Östersjön drar ned på drivgarnsfisket. Det är möjligt att detta kommer. Men en fråga som diskuterades i den extra Warszawakommissionen var ju att man skulle ha en annan form, t.ex. fördröjd utsättning av lax. Om man hade fått igenom detta och alla länder kunde bedriva en fördröjd utsättning av lax skulle man också kunna dra ned på drivgarnsfisket utan att det fick socio-ekonomiska konsekvenser.
Fru talman! Jag tackar Kaj Larsson för svaret. Jag framförde också i mitt anförande åsikten att det här arbetet måste bedrivas internationellt för att få resultat, och givetvis blir det komplikationer och svårigheter när flera länder skall samsas. Men jag hade ändå velat att man på något sätt hade markerat i skrivningen hur man tänker sig denna fråga framöver.
Fru talman! När det gäller drivgarnslängder hoppas jag liksom Ulf Kero att jordbruksministern börjar vara aktiv i den frågan. Den interpellationsdebatt som Ulf Kero deltog i, där jag hade ställt en fråga om bl.a. det här, tycker jag också indikerar att jordbruksministern faktiskt börjar vilja agera. Det är faktiskt så att Sverige har varit en starkt pådrivande part för att vi skall få ha drivgarn på 21 km i Östersjön. Den FN-resolution som finns säger att det bara får finnas längre drivgarn än 2,5 km om detta inte utgör något hot, och det är Sverige som har propagerat för att det inte skulle finnas något hot i Östersjön och att man därför skulle tillåta 21 km. Det visar sig dock, fru talman, att detta inte stämmer. Tumlaren hotas av de långa drivgarnen. Vi från Miljöpartiets sida menar att eftersom det finns arter i Östersjön som hotas av de långa drivgarnen bör FN:s resolution naturligtvis gälla och drivgarnen inte vara längre än 2,5 km. Jag hoppas, Ulf Kero, att vi aktivt kan driva på regeringen att ta ett ansvar och driva det här internationellt. Om vi får ned drivgarnen till 2,5 km blir också laxfisket på de blandade bestånden för många av dem som fiskar i dag inte lika intressant längre. Då kan det betyda något positivt inte bara för tumlaren, som i dag hotas av de långa drivgarnen, utan också för de vilda laxarna, som kan bli kvar i och med att fisket på de blandade bestånden försvinner. Jag tycker att vi fortsätter, Ulf Kero och jag och några stycken till, med interpellationsdebatter mot jordbruksministern, så kanske vi övertygar henne också. Vi har ju börjat nu när det gäller det norrländska fisket.

Fru talman! Kaj Larsson sade i sitt anförande att han tyckte att fiskefrågorna borde debatteras mer här i kammaren, att vi borde vara mer aktiva och att alla partier borde deklarera var de står i de här frågorna. Jag tror att Kaj Larsson har rätt. Det är viktigt att man i den här talarstolen debatterar angelägna frågor som har betydelse för näringen. Jag skulle vilja diskutera litet grand runt den fråga som vi har tagit upp i det här betänkandet. Vi har en motion om vattenbruket som i stora delar har tillgodosetts i betänkandet. Det är bra. Det kommer att gynna vattenbruket att man åter tar fram dess möjligheter ur den byrålåda där man lade dem efter det att man på 80-talet faktiskt hade haft stora problem med vattenbruket. Man hade efter flera misslyckade projekt kunnat konstatera att det hade medfört många miljöproblem. Det hade blivit utsläpp, och kvaliteten på vattnet hade försämrats. Detta hade påverkat den biologiska mångfalden. Det har naturligtvis skadat vattenbruket under den tid som har gått. Därför är det bra att man har plockat fram detta igen. Man har kunnat konstatera att under de år som har gått, från 80-talet och framåt, har vattenbrukare fått mer kunskap och insikt i vad miljön kräver av vattenbruket för att det skall kunna vara en näring som är acceptabel ur miljösynpunkt. Naturligtvis måste näringen även drivas effektivt, därför att den skall vara lönsam. I betänkandet redovisar man också den utredning som SLU nu genomför, där man bl.a. tittar just på problematiken med övergödning och det som fick effekter under 80-talet. Man pekar även på bristerna i de tillståndsprövningar som gjordes. Man funderade inte ens över i vilka områden det var lämpligt att etablera fiskodlingar. Man pekar även på att man måste vara mycket tydlig i tillståndsgivningen för att det inte skall få sådana effekter. Jag tror också, precis som Kaj Larsson, att detta är en viktig näring för landsbygds och glesbygdsutveckling. Vattenbruket är ju en utpräglad småföretagarverksamhet. Det skulle kunna ge ett stort antal arbetstillfällen i Sverige. I den analys som Vattenbrukarnas riksorganisation har gjort kan man se att det finns en oerhörd potential. Det är självklart att vi måste ta till vara den om vi menar allvar med att Sverige också skall ha en levande landsbygd. Min och Folkpartiets bedömning är att vattenbruket har den potentialen. Därför är jag mycket glad för att man i betänkandet har tagit upp motionen på ett sådant positivt sätt. Men till slut, fru talman, vill jag säga att vi kräver, precis som Kaj Larsson också säger i sitt anförande, att vi skall diskutera fiskefrågorna och även vattenbruksfrågorna i denna kammare. Om man skall återupprätta trovärdigheten för vattenbruket är det viktigt med kraftfulla politiska signaler.

Fru talman! Eva Eriksson och jag är nu rörande överens när det gäller vattenbruket. Det har stora möjligheter att utvecklas i vårt land. Jag delar också uppfattningen att vi har en föråldrad syn när det gäller bedrivandet av vattenbruk i Sverige. Vi hör ofta att detta är mycket dåligt för miljön. Men även här har tekniken rusat framåt. Vi har en helt annan fodersammansättning i dag, som inte är så negativ för miljön. Vi har en helt annan utfodringsteknik också, som gör det gynnsammare för miljön. Men det ursprungliga, hur det var när vi startade vattenbruket i vårt land, lever fortfarande kvar. Det jag vill säga till Eva Eriksson är, fru talman, att vi nu skall ta initiativ till ett seminarium när det gäller vattenbrukets utveckling i Sverige. Vi skall även försöka att ha med vårt grannland Norge på det seminariet.

Fru talman! Det var Kaj Larsson som med sitt anförande lyckades locka upp även mig i talarstolen. Han efterlyste litet mer av visioner och framåtsyftande debatt i fiskefrågorna. Nu är det så, som fru talman väl känner till, att vi kristdemokrater inte är representerade med ordinarie ledamot i jordbruksutskottet. Vi har därför inte möjlighet att där delta i beslutsfattande eller i en omfattande debatt. Jag hade inte tänkt delta i debatten i dag, eftersom vi trots att vi själva inte har varit med och fattat beslut i utskottet tycker att det här betänkandet är väl avvägt. Vi har ett antal motionsyrkanden och de har fått en seriös behandling. Jag har inga yrkanden på den punkten. Men Kaj Larsson efterlyste litet mer framtidsvisioner vad gäller yrkesfiske, sportfiske och vattenbruk. Eva Eriksson kom in litet på vattenbruket. Jag kan hänvisa till det betänkande som behandlats tidigare i dag om biologisk mångfald. Vi hade ett antal yrkanden i de motioner som behandlades där och som berörde vattenbruket. Jag tror att det finns ett tankegods i de olika politiska partierna. Men det är bra om vi kan få en mer framåtsyftande debatt. Det är väl i det sammanhanget man också får ställa Kaj Larsson litet till svars. I det betänkande som vi nu behandlar skrivs bl.a. att riksdagen tidigare har fattat beslut som innebär att regeringen anmodats att återkomma till riksdagen med en samlad redovisning av nödvändiga fiskevårdsåtgärder samt förslag om hur dessa skall finansieras. Kaj Larsson som bereder detta ärende skulle här och nu själv kunna redovisa litet framtidstankar på just den här punkten. Vi har en tydlig riksdagsbeställning. Det är framåtsyftande. Det är inte helt oväsentligt med tanke på de reservationer som avgivits, där man kanske anger några alternativa vägar att lösa detta. Om jag sedan, när jag ändå har ordet, får ställa en liten dagsaktuell fråga till Kaj Larsson. Den handlar om torskkvoten. I betänkandet hänvisas det till att man vill avvakta det biologiska bakgrundsmaterialet, som skall vara färdigställt i maj, innan man intar en sorts svensk position. Jag vill bara fråga om detta nu finns framme och om Kaj Larsson här och nu kan säga någonting mer om just torskkvoterna.
Fru talman! Den första frågan som ställdes gällde fiskevården. Det är riktigt som sägs att riksdagen har gett regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur fiskevården skall finansieras. Året är inte slut ännu. Det innebär att regeringen under hösten kommer tillbaka till riksdagen och redovisar hur vi skall kunna finansiera fiskevården. När man tittar närmare på det här, och det har jag gjort flera gånger och vänt och vridit på det, kommer man ändå fram till att det förslag som lämnades till riksdagen var det absolut bästa. Men det innebär inte att det därmed är uttömt på andra förslag. Dan Ericsson kan vara lugn, regeringen kommer under hösten att redovisa ett resultat. När det gäller torskkvoterna är det biologerna som lägger fram sin rapport. Jag har fortfarande inte sett den rapporten, men det är möjligt att den har kommit. Den rapporten skall behandlas under sommaren. Den slutliga behandlingen sker i september i Warszawakommissionen.
Fru talman! Jag tackar för svaren. Året är inte slut än. Det är korrekt. Men den här frågan har levt under rätt lång tid. När Kaj Larsson efterlyste mer framåtsyftande synpunkter från andra partier tänkte jag att Kaj Larsson kanske hade med sig något eget tankegods från regeringens sida att avslöja. Men det enda som gällde var att man ännu inte har hittat något bättre än det tidigare förslaget om fiskevårdsavgift. Innebär det att om man under de månader som återstår av året inte lyckas hitta något bättre, kommer man att återigen försöka få något parti med sig på den typen av förslag? Det låter litet alarmerande att det har legat för fäfot sedan riksdagen gjorde den här regeringsbeställningen.
Fru talman! Denna fråga hade varit löst om vi hade haft en större majoritet, och om Dan Ericssons parti hade ställt upp på det här hade vi kanske haft en lösning på fiskevårdsproblemet i dag. När jag har vänt och vridit på det här problemet har jag personligen kommit fram till att den bästa lösningen är den som lagts fram för riksdagen, men däremot är lösningarna inte uttömda. Det finns andra möjligheter att finansiera fiskevården. Det finns möjligheter att finansiera den med kanske en kombination av både avgifter och budgetmedel, enbart med budgetmedel eller enbart med avgiftsmedel. Allt detta måste naturligtvis vägas in, och det måste förankras i de organisationer som skall vara med i detta arbete eller vara med och betala det.

Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr 6, Svenska jakttraditioner. Svenska jakttraditioner är värda att bevara. Jakten är kanske den äldsta kulturyttringen, och den har också i vår tid en bred och djup förankring i vårt samhälle. Det finns över 300 000 jägare som varje år tar våra skogar och marker i besittning för olika typer av jaktupplevelse. För flertalet av dessa jägare är just jakten deras främsta och enda fritidsintresse. Det är också kännetecknande att landsbygdens människor har en stark förankring i jakten. För många av landsbygdens människor är jakten och fångsten ett betydelsefullt bidrag till deras hushåll. Som jämförelse kan nämnas att älgjakten ger lika mycket kött som ren-, häst och kalvslakt tillsammans. Därtill kommer närmare 6 miljoner kilo kött från rådjursjakt. Det exakta beloppet för jaktens direkta ekonomiska betydelse är kanske svår att beräkna, men det rör sig om betydande belopp i mångmiljardklassen. Till köttvärde, arrenden, resor och övernattningar skall också adderas det rekreationsvärde som jakten ger. Det totala antalet jaktdagar kan beräknas till 6 1⁄2 miljoner. Dessutom tillkommer den tid som jägare lägger ned på viltvård i olika former. Jakten och viltvården innehåller också betydande moment av fysisk aktivitet - främst från jägarens sida, får man väl tillägga - som också tillför jakten ett friskvårdsvärde. Vissa viltarter, såsom älg och rådjur, förorsakar genom betning stora skador på skog och växande gröda. Trafikolyckor med älg och rådjur inblandade har ökat på grund av dessa viltstammars storlek. Jakten är i båda dessa fall en absolut nödvändighet för att hålla nere skogsskador och viltolyckor. Omfattningen av viltolyckor och skador på ungskog skulle bli helt oacceptabel om inte jägarna genom avskjutning höll populationerna av framför allt älg och rådjur på en acceptabel nivå. I frågan om våra rovdjur och balansen mellan dessa och andra djur, exempelvis renar, har jägarna också ett ansvar för att försöka upprätthålla denna balans. Fru talman! För jägarna är jakten en totalupplevelse som innehåller komponenter som rekreation, spänning, friskvård, naturupplevelser och även ekonomi. Jakten är för de intresserade en oerhört viktig del av livskvaliteten, och det gäller i synnerhet landsbygdens människor. Därför är det viktigt att allmänheten bibringas en positiv bild av jakt.

Fru talman och åhörare, inte minst min mamma och hennes tre systrar som tålmodigt har väntat på att den här debatten skall ta sin början! Jakt väcker väldigt många känslor. Jag tror att det är en av de få frågor som verkligen kan engagera människor. Själv var jag för ett par tre veckor sedan i Storuman i Västerbottens läns inland på en träff som var anordnad med anledning av ett jaktförslag. Till det mötet kom det över 200 älgjägare, och stämningen var hög, kan man säga. Vi har väl också alla fått se och ta emot en hel del opinionsyttringar från jägare och jägargrupper med anledning av den jaktpolitiska utredningen, som ju faktiskt inte är klar än. Långt innan den är klar vet alltså jägarna vad de vill. De är en stark grupp på det sättet. Till det här betänkandet har Vänsterpartiet en motion. Vi har koncentrerat oss på ett par frågor, och jag skall också göra det i mitt anförande. Den ena frågan gäller reservation 7 som handlar om skadskjutning. Enligt de uppgifter vi har kunnat få fram skadskjuts i Det är ju svårt att veta exakt, eftersom det inte förekommer någon särskild uppföljning av hur många djur som skadskjuts och vilka orsakerna är. Det finns ju faktiskt inte heller någon oberoende tillsynsorganisation när det gäller jakt. Med anledning av det här anser vi att Jägareförbundet, som administrerar det här, borde åläggas att i sin anslagsframställning speciellt redovisa vilka insatser man tänker göra och vilka man har gjort för att minska skadskjutningarna och hur man skall klara av eftersöksverksamheten. Det är ju ett minimum. Man får ändå mer än 46 miljoner kronor, och då borde vi kunna ställa krav. Jag skall återkomma till det strax. Den andra saken som vi har velat lyfta fram, vilket vi gör i reservation 8 som jag också vill yrka bifall till, är att det borde vara förbjudet att rasta eller träna hund från bil eller motorfordon. Det förekommer alltså i dag. I vissa delar är det relativt vanligt och i andra delar är det kanske mindre vanligt att man tränar jakthundar, och för den delen också andra hundar, från bil. För hunden innebär det självklart ett stressmoment. För föraren gör det också det, nämligen att både titta på hunden och ha uppmärksamheten riktad mot trafiken. Här måste jag säga att jag tycker att vi har fått ett ovanligt innehållslöst och ganska dåligt svar från utskottsmajoriteten. Man har hänvisat till att Jordbruksverket i ett yttrande till Länsveterinären i Dalarna har uttryckt att detta inte är lämpligt. Det är ju intressant och bra att Jordbruksverket tycker det, men det kan ju rimligen inte vara svaret på det krav som vi har ställt från Vänsterpartiet, nämligen att man borde klart uttala att träning av jakthundar eller hundar över huvud taget från motorfordon borde vara förbjudet. Det skulle vara intressant att få en förklaring till hur det kommer sig att man inte har velat tillmötesgå oss i den här frågan. Detta är ju tämligen orimligt. Den tredje reservationen som jag vill nämna kort handlar om att vi har stött ett förslag från Miljöpartiet om att man skall göra en översyn av administrationen av jaktfrågor. Som jag nyss sade, är det Jägareförbundet som har hand om väldigt mycket av jaktadministrationen i dag. Statskontoret har i en utredning konstaterat att Jägareförbundet självt ser sin uppgift som ett slags myndighetsutövning. Det finns inte någonting som tillstyrker att det skall vara så, varken i lag eller i författning. Man har också konstaterat att det är svårt att följa hur Jägareförbundet använder de 46 1⁄2 miljoner som de får. Därför tycker vi att det är helt och hållet berättigat att göra en översyn av den här administrationen.

Fru talman! Jakt är en fråga som engagerar, som sagt var. Det är kanske inte så konstigt. På samma sätt som Kaj Larsson sade att det var viktigt att vi diskuterar en så viktig fråga som fiske här i kammaren, anser jag att det också är viktigt att vi diskuterar en sådan fråga som jakt. Det är fortsättningen på den debatt vi hade i morse om biologisk mångfald. Här är det många frågor som handlar om biologisk mångfald och hur vi hanterar den biologiska mångfalden i praktiken. Låt mig konstatera att jakten väcker mycket starka känslor hos många människor. Många är klara jaktmotståndare och anser att vi inte skall ha någon jakt alls. Dit hör inte jag och inte heller mitt parti. Vi anser att jakten är ett sätt att utnyttja en förnybar resurs. Men det är oerhört viktigt att vi gör det på ett riktigt sätt. Låt mig konstatera att det är dubbelt så många människor i Sverige som är engagerade i miljö och naturvårdsorganisationer som i jägarorganisationer. Vi är alltså många som är ute i naturen i andra syften än att jaga. Vi menar också att jakt inte längre är en fråga om areell näring, utan jakt är i dag en fråga om biologisk mångfald och hur den utnyttjas. Därför anser vi, vilket vi har framfört i en reservation till det betänkande som vi behandlade i morse, att jakten bör övergå från att hanteras i Jordbruksdepartementet till att hanteras i Miljödepartementet. Det skulle ligga mer i linje med det vi diskuterade tidigare i dag om ett ekologiskt hållbart samhälle osv. Det hävdas ofta i debatten att ett av problemen med dem som har synpunkter på jakten är att de står för långt ifrån naturen och finns i storstaden. Jag vill hävda att det är precis tvärtom. Ett av de stora problemen i dag är att det börjar bli alltfler jägare som bor i storstaden och som egentligen bara är ute i skogen när de skall skjuta på någonting. Det börjar bli en sorts storstadsjägare, som egentligen inte har någon riktig känsla för vad de hanterar och gör. Jag anser att det är ett mycket stort problem. Jag bor själv på landsbygden och har alltid varit ute mycket i natur och mark, och jag känner många jägare. Men jag börjar upptäcka att det under de senaste 10-15 åren har kommit en ny kategori jägare, som talar ett annat språk. De diskuterar t.ex. skottillfällen - någonting som är mycket märkligt. Naturvårdsverket slår fast i sin aktionsplan för biologisk mångfald att vi bör ha ett miljökvalitetsmål för jakten. Man föreslår denna lydelse: Jakt i Sverige får bedrivas om den är motiverad ur antingen en nyttoaspekt eller en skadeaspekt, om det kan ske på ett sätt så att den biologiska mångfalden upprätthålls och gynnas. På förmiddagen frågade jag om det här var någonting som regeringspartiet ställer upp på. Jag fick tyvärr inget svar, så jag upprepar min fråga, i det här fallet till Michael Hagberg: Är det här ett mål som regeringen tycker att vi kan anta för jakten? I morse hanterade vi också en fråga om en ändring i 5 § jaktlagen, där vi nu skriver att den skyddsjakt som bedrivs i Sverige bara skall bedrivas om problemen inte kan lösas på annat sätt. Förutsättningen för att det här skall bli verklighet är att jaktförordningen ändras. I jaktförordningen finns det i dag en mängd arter som jagas och som man inte alls har tittat på andra möjligheter till lösning för. Det kan vara förebyggande syfte, om det behövs, om det kan tillfredsställa viltvården, osv. Vi menar att man måste se över den lagstiftningen. Jag tror att vi kommer att få se ett allt större motstånd i samhället mot jakt. Jag tycker därför att det är viktigt att vi i dag diskuterar jakten seriöst och ser till att de jaktformer som kanske inte är nödvändiga sorteras ut. Förutsättningen för att få en acceptans för en jakt är t.ex. att vi inte bedriver jakt under den tiden när djuren har ungar eller när fåglarna häckar. Vi skall alltså se till att jakttiden inte är etiskt oförsvarbar. Så är det tyvärr i dag. Vi måste också ställa frågan: Varför skall vi jaga? Man kan ställa sig den frågan när det gäller en art som enkelbeckasinen. Varför skall vi jaga enkelbeckasin? Det finns egentligen inget köttvärde i den och absolut inga skadeaspekter. Är det nödvändigt att jaga just den arten? På samma sätt kan man fråga sig: Varför skall vi jaga gråsparv? Varför skall vi ha skyddsjakt året runt på gråsparv? Det är en art som klart har gått tillbaka. Den är mycket ovanligare än gulsparv, bofink, lövsångare och en mängd arter som vi inte har jakt på. Varför skall vi då ha jakt på den? Det är viktigt att ställa den frågan. Från jägarsidan borde man också acceptera att det plockas bort arter ur listan för vilka som får jagas, just därför att det inte längre finns något motiv till jakt. Vi kan konstatera att arterna i Sverige utsätts för ett rejält tryck, inte bara från jakten utan framför allt också från miljöförstöringen. Men det är svårt att komma till rätta med mycket av det trycket, t.ex. försurningen. Många arter försvinner, t.ex. enkelbeckasinen, utan att vi kan förklara varför. Därför är det ännu viktigare att se till att jakten inte läggs som lök på laxen på de arter som vi kan se uppenbarligen har det besvärligt i miljön just nu. Från Jägareförbundet hör man ofta när man vill börja diskutera jakten att jägarna inte vill bli av med ett enda skottillfälle. Det är en argumentation som jag har hört vid flera tillfällen. Det är en mycket märklig argumentation, och den är både absurd och obegriplig. Jakten får aldrig bli ett utövande av skytte, dvs. att skjuta prick på levande föremål. Jakten måste vara något annat. Den jakt som Ola Sundell pratar om, t.ex. älgjakt och jakt efter rådjur, är en jakt som jag tror att de allra flesta svenskar har full acceptans för. Men när man börjar diskutera jakt på småfågel uppkommer frågetecknen, och då börjar många ifrågasätta jägarnas motiv. Jag tycker att jägarna borde vara de första som jobbar för en revidering av jaktförordningen, att se till att den blir modern och se till att ta bort sådant som inte längre har en allmän acceptans. Annars kommer jägarna att ha svårt att få förståelse för jakten i framtiden. Det är också oerhört viktigt att jordbruksministern inser att jägarna inte är de enda som utnyttjar naturen och det vilda, utan att vi alltså är dubbelt så många som är organiserade i miljö och naturorganisationer. Det är viktigt att jordbruksministern ser till det allmänna bästa och inte lyfter särintresset. Det är också viktigt när man tillsätter en jaktutredning att den andra sidan, dvs. naturvården, finns med som representant, för att vara med och diskutera. Jägarna äger inte det vilda i skogen - det är någonting som vi alla skall förvalta till kommande generationer. I den jaktutredning som finns i dag är varken natur eller miljöorganisationer representerade. Det är mycket märkligt och mycket underligt. Regeringen borde verkligen se till att ändra på det. Jag anser att en jaktutredning annars inte kan bli seriös och inte heller riktigt tillförlitlig. I det här betänkandet har vi tagit upp en mängd frågor som handlar om många arter, och jag skall kort kommentera några av dem. Vi har tagit upp en del arter där vi anser att de allmänna principer som jag har redovisat inte stämmer med verkligheten. Vi anser alltså att det inte skall förekomma någon jakt under häckningstid. Man skall inte ta risken med en jakt när det kan finnas ungar som är beroende av föräldrarna. Ungarna lämnas då helt plötsligt utan föräldrar när dessa har skjutits. Jakten skall ligga utanför häckningstid. Bland de många arter för vilka vi diskuterar jakt under häckningstid finns morkullan. Där börjar jordbruksministern nu, på uppmaning av Jägareförbundet - dvs. en enskild organisation - se över om vi skall ha jakt under häckningstid igen. Man kan ställa frågan om vi skall ha jakt under sommaren - sommarjakten försvann ju i maj 1995. Då skall vi också tillåta att jägarna får släppa hundar lösa i skogen. Vad händer om en hund hittar en morkullehona som ligger och trycker på sina ägg eller ungar? Säger hunden "oj, den skall jag inte ta" och letar vidare efter den fågel som är skjuten? Det tror inte jag, och inte heller många jägare. Jag har pratat med många jägare, som säger att hunden naturligtvis inte väljer på det sättet. Det är inte seriöst att jaga under häcknings och parningstid. Det står också mycket klart uttryckt i det fågeldirektiv som Sverige har antagit. Det är flera arter som det är jakt på under häckningstid, t.ex. gråsparv och pilfink men även stare, björktrast, korp osv. Det kallas skyddsjakt. Den bör tas bort. I många fall finns det ingenting som motiverar en skyddsjakt, eftersom den skall vara förebyggande. Det finns heller ingen anledning att ha jakt på fåglar under den tid då de inte ens kan lyfta från vattenytan. En sådan jakt har vi faktiskt i fjällen. Vi har jakt på både alfågel, svärta, sjöorre, vigg och knipa under den tid då honan ruggar och ungarna inte är flygga. Det kan knappast anses etiskt motiverat. I det fallet ligger jakttiden där den ligger just därför att man vill börja jakten samtidigt med jakten på ripa. Det är en mycket dålig motivering för att låta jakten börja den 25 augusti. De här fåglarna beter sig dessutom så att när de känner sig hotade går de ut på fritt vatten. Det kan man säga är att skjuta på lättfångad fågel. Det är inte etiskt försvarbart, anser jag, att ha skytte på fågel som inte ens kan flytta sig och på så små ungar. Jag nämnde också enkelbeckasin. Vi kan se att arten har minskat med en tredjedel de sista åren. Det här har uppmärksammats också i EU. Vi vet inte varför enkelbeckasinen försvinner. Det har tidigare varit en vanlig art. Men vi kan se att den minskar radikalt. Då tycker jag att det borde vara motiverat att säga: Okej, om vi ser att det finns ett tryck på arten skall vi naturligtvis ta bort jakten under ett antal år för att se vad som händer. Det finns ingen anledning att ha ett ytterligare tryck som egentligen inte är försvarbart. Jag anser inte heller att det är försvarbart att ha jakt på rödlistade arter, dvs. sådana som är hotade. Det har vi. Vi har jakt på stjärtand och på sädgås. Av stjärtand finns det mycket få individer. Skälet till att det bedrivs jakt är att många hävdar att stjärtand är så svår att skilja från gräsand. Är det då motiverat att säga: Vi skjuter bort de stjärtänder vi har i dag därför att jägarna inte kan skilja mellan dem och gräsänder? Det kan naturligtvis inte vara ett vettigt skäl. Jägarna skall naturligtvis vara så kunniga att de kan skilja arter som stjärtand och gräsand åt. Annars skall man kanske jaga något annat, t.ex. älg. Älgar är inte så svåra att känna igen. Också jakt på hermelin och ekorre ifrågasätter vi. På dem bedrivs också skyddsjakt året runt. Det är alltså tillåtet i Sverige att skjuta hermeliner och ekorrar under den tid då honan har ungar i boet. Sedan får de väl svälta ihjäl. Jag har svårt att se något motiv över huvud taget till att ha en sådan skyddsjakt. Jag har egentligen svårt att se något motiv till att ha jakt på hermelin i dag. Det är ett djur som lever framför allt på sork. Tidigare hade vi jakt på hermelin därför att man gjorde tjusiga hermelinbrämar till adel och kungligheter. Men sådan jakt förekommer inte i dag. Det är alltså en jakt som vi borde se över. I betänkandet har vi också en reservation som handlar just om administrationen av jaktfrågor. Förr hade även Naturskyddsföreningen något slags halvt myndighetsansvar och fick pengar från staten för att ha hand om naturvården. Det tog man bort, och sedan inrättade man Statens naturvårdsverk. Man ansåg nämligen att en organisation som Naturskyddsföreningen inte skulle ha ett myndighetsansvar. En frivillig organisation skall finnas utanför den statliga sfären. På samma sätt borde det vara med jakten. Det finns mängder av situationer där jägare skall försvara jägare och där jägare hamnar i dubbla roller. Därför borde Jägareförbundets situation radikalt förändras. Det finns ingen anledning att Svenska jägareförbundet skall få 46 miljoner av staten för att vara någon sorts halv myndighet som skall svara för jakten på många olika nivåer. På samma sätt som man har rensat när det gäller naturvården borde man rensa när det gäller jakten. Naturligtivs vore det betydligt bättre att inrätta en modern och självständig organisation som med stor integritet ser över jaktfrågorna och som står över särintresset. Jag tycker att det är något som måste komma till om vi menar allvar med diskussionen om biologisk mångfald. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 9. Vi har också ett långt särskilt yttrande som handlar om småviltsjakten. Från Miljöpartiets sida är vi mycket kritiska till hur den inrättades. I den SNF rapport som kom 1996 och som heter Demokrati och ledarskap kritiseras i mycket skarpa ordalag hur inrättandet av småviltsjakten gick till. Där framhålls att man inte alls tog hänsyn till det allmänna intresset, att man gick jägarnas ärenden. Rapporten är mycket kritisk. Det är alltså självständig rapport. Vi menar att småviltsjakten måste omvärderas. Så som den bedrivs i dag hotar den de andra arter som vill leva på ripa - jaktfalk, fjällabb, blå kärrhök, hermelin, fjälluggla, kungsörn t.ex. Vi borde få en ekologiskt anpassad jakt, en jakt som ser till att ripbeståndet kan bestå framöver. Vi har ett långt särskilt yttrande, där vi tar upp hur en sådan jakt skulle kunna utformas. Inför behandlingen av det här ärendet blev jordbruksutskottet uppvaktat av ett antal herrar som är mycket kunniga i de här frågorna och som ville stödja vår motion. Det tycker jag var oerhört positivt. Men motionen har fått en mycket allmän behandling. Därför har jag bifogat ett långt särskilt yttrande där jag visar vad vi vill. Man säger att man håller på att utreda den här frågan. Men ta då med det här förslaget! Det finns ju så många som är kunniga som verkligen anser att det här är ett riktigt förslag. Vi skriver att vi vill ha en begränsning av jaktområdets storlek. Vi vill att uttaget aldrig skall vara mer än 20 % av populationen för att det skall finnas utrymme även för t.ex. jaktfalk och de andra predatorerna som lever på ripa. Vi vill att det skall finnas områden där man inte jagar, refugier där ripan kan finnas kvar och som kan vara ett referensområde. Där kan vi se om jakten påverkar på något sätt som vi kanske inte vill. Vi anser att jakttrycket varje år skall anpassas till antalet ripor som finns det året. Man måste först inventera för att se vilket jakttryck ripbeståndet klarar, och sedan bestämmer man jakttrycket. Vi menar att jakttiden måste senareläggas. I dag bedrivs jakt på ripa i fjällen på icke utvuxna kycklingar. Det är dessutom mycket olyckligt att ha jaktstart den 25 augusti, eftersom Norge börjar sin jakt senare och jakttrycket just den första tiden, när ungarna är små, är mycket högt. Vi menar att jakttiden skall läggas 14 dagar senare och att den skall avslutas senast den 31 januari. Vi menar också att det skall finnas en begränsning för hur mycket man får skjuta - vad vi kan kalla för en bag limit. Jag menar att med tanke på den uppvaktning vi hade i utskottet, som visar att det finns en stor acceptans från naturvårdens sida och från KSLA - som alltså uppvaktade oss - borde hanteringen av motionen ha blivit bättre. Fru talman! Jag ställer mig naturligtvis bakom alla andra reservationer vi har i betänkandet - det är flera stycken - men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation nr 9.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett par motionskrav från Kristdemokraterna. Som vanligt vill jag påminna om att vi kristdemokrater, eftersom vi inte har en ordinarie ledamot i jordbruksutskottet, får lägga fram våra yrkanden här i kammaren och även göra röstförklaringar beträffande reservationer. Vårt första krav handlar om den statliga administrationen av jakten. Utskottet beskriver mycket tydligt problem med nuvarande ordning. Därför arbetar en utredning med frågan. Ulla Pettersson håller i den utredningen. Jag citerar ur betänkandet: "Enligt direktiven" - till sittande utredning - "finns det skäl att se över ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och jägarorganisationerna liksom mellan organisationerna." I betänkandet redogörs också för Statskontorets och Naturvårdsverkets uppfattning: "Statskontoret anför att uppdraget av Svenska Jägareförbundet har beskrivits som en myndighetsuppgift. Denna uppgift har emellertid inte stöd i lag eller förordning och har inte preciserats av statsmakterna på något annat sätt." Naturvårdsverkets egen bedömning är att det krävs förändringar i gällande ordning. Det står så här i betänkandet: "Verket anför att vad som också bör beaktas och som inte har kommit fram i Statskontorets utredning är att Svenska Jägareförbundet har haft vissa svårigheter med sin dubbla roll -." Vad jag här citerar är faktiskt ganska skarpa skrivningar som bör leda till en förändring. Efter att för några veckor sedan ha hört Ulla Pettersson redovisa läget i sin utredning på just den här punkten ser jag fram emot hennes förslag och hoppas att de uppfyller intentionerna i vårt motionskrav, så att det blir en tydlig rågång vad gäller den statliga jaktadministrationen och de uppgifter som Svenska Jägareförbundet som ideell organisation har. Jag har därför inget yrkande på den här punkten. Vad gäller reservation 9 kommer vi att avstå från att yrka något, eftersom ansatsen där är en annan än vår vad gäller motiven för en annan tingens ordning i fråga om jaktadministrationen. Den andra delen i vår motion rör älgjakten och är föranledd av förslag från Svenska Jägareförbundet som inte kan uppfattas som något annat än en ny attack mot markägare och jaktarrendatorer med små jaktmarker. Frågan är: Varför vill man återigen föra fram förslag för att komma åt de jägare som årligen fäller ca 4 000 älgar, när det totala antalet fällda älgar handlar om 90 000? Varför lägger man ned så mycket kraft och varför visar man en sådan frenesi när det gäller att försöka få fram sådana här förslag? Därmed driver man ju fram en hel del diskussioner i den här frågan. För mig, herr talman, är detta obegripligt. Som det antyds i motionen från vår sida är det inte en gång för alla givet att licensjakten är den bästa jaktformen. Jag var uppe i Västernorrland i förra veckan och träffade där många jägare som faktiskt pläderade för en återgång till allmän älgjakt. De motiverade detta med rättviseaspekter, ekologiska faktorer och minskad administration. Det är helt uppenbart att det finns olika synsätt på detta. Det finns en delad uppfattning i jägarkåren. Det är därför vi i motionen begär en ordentlig utvärdering av olika älgjaktssystem för att vi skall kunna få den här frågan ur världen. Det kan vara ett sätt att tydliggöra att det inte är de med små jaktmarker som orsakat den dramatiska nedgången i älgstammen. Det kan ha andra orsaker. Jag yrkar, herr talman, bifall under mom. 20 till motion JoU918 yrkande 1. Avslutningsvis vill jag markera att jag förutsätter att Ulla Pettersson i sin utredning som hon presenterar om någon månad kommer fram till att frivillighet och äganderätt är centrala vad gäller jaktvårdsområdena.

Herr talman! Nu står vi här igen och behandlar ett antal motioner som är mycket viktiga och berör många viktiga saker för människor boende ute på olika platser i landet. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de olika motionerna. Åtgärder och aktiviteter som efterlyses i de olika motionerna är på gång. Jag har följt debatten med stor spänning och också noterat att det finns nyansskillnader i åsikten hur vi bedriver jakt och viltvård i vårt land. Det har varit spännande att läsa den utredning som kom för cirka ett år sedan om acceptansen för jakt i vårt land. Det går inte att jämföra situationen i vårt land med situationen i många andra länder i Europa och hela världen. Vi har unika landområden och möjligheter till att bedriva jakt och viltvård. Vi har oanade stora stammar och en biologisk mångfald som ger som resultat att vi har välmående djur och natur. Jakten ger också traditioner i vårt land, kanske framför allt i vår landsbygd. Bygderna lever upp i samband med att älgjakten startar, första datum för en eventuell toppfågel. Tidsräkningen är kanske inte som i Stockholm före och efter semestern utan många gånger före och efter älgjakten. Det är viktigt - det märker man ju mer man är ute i landet och ser blomstrande bygder. Jag var i Dalsland i helgen och fick se den underbara naturen där. Det är faktiskt ett blomstrande näringsliv som gjorde att arbetslöshetssiffrorna i den delen av landet visade en sådan tendens att vi kan nå det mål som vi i mitt parti har satt upp för arbetslösheten fram till år 2000. Vad är det för motor som får folk att stanna kvar i bygden? Jo, det är friluftslivet, fisket, jakten. Det är vad vi i Sverige skall kalla för en tradition och den vägen se till att vi fortsätter att ha en god acceptans för jakten. Vi kan lyfta blicken och titta hur det är i andra länder i Europa. De har inte alls samma tradition, utan man har en helt annan kultur när det gäller jakten. Det är bara en eller kanske två samhällsklasser som kan hålla på med den. Det kostar oerhörda pengar. Det forskas ingenting, det finns ingen ideell folkrörelse, det finns inga ornitologer, inga jägarförbund, inga riksjägare som gemensamt tar ansvar för att se till att man bygger starka stammar och skapar stora förutsättningar för att de här djuren och i viss mån fiskarna skall kunna utvecklas. Det skall vi vara stolta över i Sverige. Det är svensk jakttradition. Den traditionen skall vi värna, vara rädda om och titta på de skräckexempel som finns i övriga Europa. Det skall vi tänka på när vi diskuterar Europafrågor kontra jaktfrågor. Acceptansen i Sverige för jakt är helt annorlunda än i de andra medlemsländerna. Det har väckts många motioner i det här ärendet, och jag tänker kommentera några av dem. Jag skall också kommentera några av de inlägg som har gjorts under eftermiddagen. Det har gjorts stora satsningar för att Östersjön skall bli renare. Ett av resultaten är att sälstammen har börjat att öka. Det tycker vi som värnar om biologisk mångfald är oerhört glädjande. I flera motioner krävs det en ordentlig översyn. En sådan måste göras, såväl för fritidsfiskets och yrkesfiskets som för sälens skull. Naturvårdsverket har initierat ett forskningsprojekt som skall inriktas på sälarna. Jag hoppas att det forskningsprojektet - och det skall vi från utskottet titta litet extra på - också undersöker vad som händer i Ålands skärgård och vad som händer på andra sidan Östersjön i baltländerna och framför allt i Finland. Det är viktigt att man ser till helheten. På det sättet kan vi få erfarenheter av hur man skall se till att sälstammen blir stark och frilevande som varken skadar yrkesfisket eller sig själv på yrkesfiskets redskap. Samarbete med Finland i den utredningen är väldigt viktigt. Herr talman! Också skarven har väckt mycket känslor. Det är en fågelstam som har en tendens att öka oerhört. Ett gäng från utskottet skall åka till Dan Ericssons hemtrakter och besöka ostkustfiskarna för att se hur det ser ut i Arkösunds skärgård. Själv var jag i Oskarshamnsområdet för en tid sedan medan några av mina kamrater var i Stockholms skärgård och såg på utvecklingen där. Vi har också blivit uppvaktade genom brev från insjöfiskarna. Även de ser en tendens till ökning av denna fågelstam. Skarvarna bygger kolonier som blir för stora. Skarven blir dominerande och slår ut den biologiska mångfalden i det område där den häckar. Det kan vi inte acceptera, inte minst för bl.a. det rörliga friluftslivets skull. Åtgärder måste alltså till. Jordbruksministern trycker på i Europa när det gäller den röda listan och skarven. Det har också väckts motioner om minken. Det finns en folkpartimotion - som det inte har yrkats bifall till - och den är rätt i många stycken. Det är rätt att minkens utveckling har varit förödande, framför allt i den mellersta av Östersjöns skärgårdar. Minken har slagit ut stora delar av sjöfågellivet. Inte heller det kan man acceptera. Detta lyfts fram i betänkandet. Om inte markägarna ser till att minkstammen hålls på en rimlig nivå kommer skyddsåtgärder att sättas in även så att säga över markägarens huvud. För ungefär en månad sedan var det några militanta djurräddare i mitt hemlän som gjorde minken, den biologiska mångfalden, häckande fåglar och andra djur en oerhörd otjänst. De släppte ut 500 minkar från en minkfarm. Man kan ju bara tänka sig vad som kommer att hända med minkarna i det här området. De måste skaffa mat, och de är skickliga både fiskare och jägare. Minkarna blev alltså utsläppta när häckningen skall komma i gång. Frisläppta kommer de att dammsuga hela området, och det är mycket tråkigt. Vi kommer snart att få se resultaten av minkens härjningar. Att släppa ut dessa minkar var naturligtvis en olaglig handling, men det är ingenting som riksdagen har att ta ställning till. I Östersjöområdet finns det vilda minkar som tar ägg, dunungar och häckande honor. Kombinerat med skarvens utbredning har detta gjort att 50 % av fåglarna i luften utgörs av skarvar och resten övriga arter. Det är ingen bra utveckling. Det är ett hot mot den biologiska mångfalden. Jag skall nämna något om morkullan och traditionen. Vi förhandlade i samband med EU-inträdet om att vi skulle få behålla de svenska jakttraditionerna för olika jaktformer i vårt land. De som förhandlade då hade väl trott att detta också skulle gälla morkullorna. Det har förts en debatt om att jakten på morkulla, framför allt på friflygande unghanar, inte skall få ske från i slutet av juni utan först från i augusti. Det är bara det att de här ungherrarna inte är ute och flyger då. Jag vet att diskussionen pågår ute i Europa om Sveriges möjligheter att få tillbaka den jakttradition som funnits i vårt land och eventuellt införa sommarjakt på morkulla igen. Jakten ovan odlingsgränsen diskuteras också. Man har haft en aktiv, välplanerad verksamhet när det gäller jakt på framför allt ripa i de här områdena som ligger ovan odlingsgränsen. Det är fråga om oerhört stora områden, som vi kommer att kunna använda och nyttja till jakt och friluftsliv. Man skall kunna vara med om naturupplevelser och annat där. Parallellt med detta skall man också kunna jaga. Det betyder naturligtvis oerhört mycket för oss som bor i södra Sverige, men det betyder mest för de människor som bor, lever och verkar i de här områdena. Alla skall få möjlighet att nyttja dessa områden. Det gäller samer, gruvarbetare, skogsarbetare och vägarbetare. Jakten ovan odlingsgränsen är viktig, och vi kommer förhoppningsvis att få ett beslut om den från regeringen före sommaren. Herr talman! Nu har jag talat i mina tio minuter, men jag vill också mycket snabbt kommentera den fråga Maggi Mikaelsson tog upp. Naturligtvis kan vi diskutera i kammaren om vi tycker att det är okej att man tränar hundar efter bil. Jordbruksverket har sagt att det är negativt till den detaljen, och jag måste säga att det är jag också. Det är nog så besvärligt att träna sin hund om man skall cykla. Det är bättre att man springer med sin hund. Då uppnår man nämligen två syften: skall man ha hunden till jakt borde man också vara jägare själv, och då behöver man faktiskt ha litet kondition. Jag tycker alltså att det är okej att Jordbruksverket är negativt till den detaljen. Jag vill också kommentera det som Gudrun Lindvall sade om medlen som gått till jägarorganisationerna. Det är inte skattemedel det handlar om, utan man betalar in en avgift till ett jaktkort. Det är alltså jägarna själva som samlar in pengarna till den jaktvårdsfond som sedan går till Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och till vissa forskningsprojekt som regeringen själv kan bestämma om. Det är alltså inte fråga om skattemedel, utan om en avgift som jägarna själva betalar in. Herr talman! Ursäkta att jag tog en minut och 24 sekunder mer i tid på mig än jag hade anmält.
Herr talman! Jag tog inte upp frågan om skarven i mitt anförande. Vi kristdemokrater har ett motionskrav angående denna fråga. Jag tycker att utskottet har intagit en förnuftig hållning. När man från utskottet kommer ned till den östgötska skärgården kommer man att få se de öar som har bombats ut, kan man säga, av skarven. Där finns det definitivt inte någon biologisk mångfald längre, utan det är helt sterila miljöer. Detta kommer att helt klargöra att man måste få en förändring till stånd. Jag vill fråga Michael Hagberg om en annan sak. Han sade att det finns vissa motorer som gör att man vill vara kvar på landsbygden, och att jaktintresset skulle vara en sådan motor som gör att man känner entusiasm över att vara kvar på landsbygden. Men det finns ändå ett hot för väldigt många på landsbygden. Många har tvingats sluta med jakt på grund av jaktområdesbildningar. Man har tvingats in i jaktvårdsområden där man inte vill vara, och av olika anledningar har man helt enkelt hängt upp sitt gevär. Det finns ett latent hot om att man skall frånta dem med mindre jaktmarker jakträtten. Svenska Jägareförbundets senaste förslag ger uttryck för detta. Jag tror att Michael Hagberg skulle kunna lugna väldigt många människor runt om i landet om han nu kunde ge ett klart besked, ett entydigt besked, om att Socialdemokraterna inte är beredda att frånta dem med mindre jaktmarker som i dag har rätten att fälla älg, också vuxen älg, denna jakträtt. Ett sådant besked vore väldigt välkommet för många runt om i landet.
Herr talman! Det finns en del saker i det här. En gäller jakten på älg och planeringen kring denna. Det är naturligtvis inget som man planerar och organiserar på lika korta perioder som t.ex. den försöksverksamhet som man har gjort i fråga om jakten ovan odlingsgräns. Man måste ha längre planeringscyklar för att se hur utvecklingen är. Utvecklingen varierar enormt. Det behövs många gånger en tioårsperiod eller en tjugoårsperiod för att få ordning på det här. Vi har en jaktutredning på gång som har till uppgift att titta på hur vi organiserar jakten. Jag är vilt främmande för att en månad och fem sex dagar före det att denna läggs fram på jordbruksministerns bord ta avstånd från detaljer som kommer att tas upp i den. Det vill jag inte göra. Men jag kan också lugna Dan Ericsson. Jag vet att det fungerar oerhört bra när det gäller älgjaktvårdsområden, jaktvårdsområden och licensjakt på många områden i vårt land. Jag tror att man kanske inte skall göra så väldigt stora förändringar på dessa områden. Man skall naturligtvis komplettera och se till att man följer utvecklingen på ett lugnt och fint sätt, så att det inte blir stora kast när det gäller jaktplaneringen.
Herr talman! Nu var det ingen detalj jag ställde en fråga om, utan det här är en rätt så övergripande, principiell fråga. Ulla Petterssons utredning behandlar inte direkt älgjaktssystemet som sådant. Min fråga var ju föranledd av de förslag som har kommit från Svenska Jägareförbundet. Det handlar om nya förslag om att frånta dem med mindre jaktmarker rätten att fälla älg, och då också vuxen älg. Det var på den punkten jag ville ha ett klart besked från Michael Hagberg om att man står fast vid det beslut som vi fattade för tre år sedan här i Sveriges riksdag, och att man inte nu börjar darra på manschetten inför andra, starka krafter. Detta är ju vad det handlar om, Michael Hagberg, när det sägs att jakten är viktig för att behålla en levande landsbygd. Människor måste kunna känna att de har den här rätten. Man skall kunna ha den här möjligheten. Diskussionen om jaktvårdsområden får vi väl ta när utredningen har kommit. Det är också en bidragande orsak till att många faktiskt har hängt upp bössan i dag. På det sättet avfolkar man faktiskt långsiktigt landsbygden. Men det var inte den frågeställningen jag hade nu. Det handlade om den rätt som i dag finns för de mindre markägarna att fälla älg, och då också vuxen älg. Kommer den rätten att kvarstå också inom överskådlig tid?
Herr talman! Jägareförbundet har inte fått något uppdrag av någon regering, varken tidigare eller nuvarande, att komma med förslag om beslutsunderlag för hur vi skall bedriva älgjakten. Det har däremot, som Dan Ericsson nämnde, Ulla Pettersson. Vi väntar på hennes utredning. Vi kommer att läsa den noggrant. Sedan får vi se om vi skall ta debatten om hennes förslag här i kammaren. Det hoppas jag, och det ser jag fram emot. Då kan vi också ta en diskussion om att få en stabil utveckling inom jaktens område. Det behöver vi i vårt land för att vi skall kunna värna de svenska jakttraditionerna som är till gagn för den biologiska mångfalden och de vilda djuren i vårt land.
Herr talman! Dels ställde jag en fråga till Michael Hagberg i mitt anförande om vad han ansåg om den målformulering som Naturvårdsverket har föreslagit. Dels har jag litet andra frågor också. Menar Michael Hagberg att det inte skall finnas någon skarv i Sverige? Skarven kommer nämligen alltid att häcka i kolonier. Även om de är väldigt få, så kommer de få som finns att häcka i koloni. Då kommer det att se ut som det gör efter ett tag. Det blir ganska rent under marken. Betyder Michael Hagbergs inställning att vi skall utrota skarven? I dag har vi allmän jakt på skarv från den 21 augusti till den 28 februari. Dessemellan finns det skyddsjakt. Skyddsjakten tillåter äggprickning och att man fäller boträd. Jag anser inte att det är etiskt. Vad vi i Miljöpartiet anser är att vi skall tillsätta en utredning och se hur man kan lösa det här. Det står ju nu i 5 § jaktlagen att vi bara skall ha skyddsjakt om vi inte kan lösa det på annat sätt. Såvitt jag vet finns det ingen utredning som har försökt lösa skarvproblemet på något annat sätt. Att skarven har ökat beror inte på att Östersjön har blivit friskare. Det beror på att andelen småfisk har ökat i Östersjön. Där är forskarna eniga, vare sig de kommer från Jägareförbundet eller från universitet. Skarv äter framför allt fisk som är 10-25 cm. Det finns sådana undersökningar gjorda som är mycket vederhäftiga. Jag skulle också vilja fråga hur Michael Hagberg skiljer morkullorna åt, dvs. om det är honor, hannar eller unga hannar? Det skulle vara mycket intressant att få veta. Jägarförbundet, och även den fria forskningen, säger att det som man tidigare sköt på när jakten tilläts från första måndagen efter midsommar var de hannar som var revirhävdande och som flög över stora områden och lät. Då sköt man dessa kraftiga hannar som skall komma till parning. Hur bär sig Michael Hagberg åt för att skilja ut dem från de unga hannarna? Det skulle vara mycket intressant att få veta. Jag har skådat i hela mitt liv, men jag har aldrig hört någon skådare som kan det. Men om jägarna har några tricks skulle jag gärna vilja veta det. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till Michael Hagberg.
Herr talman! Jag skall börja med den sista frågan. Naturligtvis går inte det. Den jaktsäsong som snart börjar kommer t.ex. inte att bedrivas på samma sätt som den jaktsäsong som precis har slutat. Den typen av argument håller inte. När det gäller morkullor och jakten på de flygande hannarna i slutet av juni månad, tyder all den forskning som jag har tagit del av på att det är de unga hannarna som man bedriver jakt på. Till 95 % pekar forskningen på att det förhåller sig på det sättet. Den forskningen har pågått i många år. Den tror jag mer på än de tillfälliga besök som Gudrun Lindvall har gjort för att beskåda morkullorna. Det är riktigt att skarvarna till slut blir för många. Jag kommer aldrig någonsin att acceptera att bli beskylld för att kunna acceptera att man skall utrota en art - i detta fall en fågelart. Nej, stammarna måste decimeras så att de platsar i sammanhanget. Man behöver inte se till att områdena som de häckar på blir fyllda av så oerhört många häckande par. Jag har sett exempel t.o.m. i Gudrun Lindvalls hembygder - kanske kikaren borde tas fram där - i Mälarområdet att det häckar 10-15 skarvar på en större. Det är helt okej. De är varmt välkomna efter hela Östersjökusten under kontrollerade förhållanden. De behöver äta upp det överskott av strömming som vi har, eftersom vi konsumenter inte hinner med det. Det är bra. Skarven skall finnas, men inte i sådana oerhört stora mängder och i de oerhört stora koncentrat som i dag.
Herr talman! Jag har fortfarande inte fått något svar på min fråga om den målbeskrivning som Naturvårdsverket har gjort. Jag skall se till att Michael Hagberg får den vederhäftiga dokumentation som finns, både från jägarhåll och från vetenskapshåll och som visar att det är de revirhävdande hannarna som låter på våren. Jag kan dessutom säga att mina besök ute i naturen inte är av sporadisk karaktär - jag bor där. Jag skulle också vilja höra om Michael Hagberg anser att det är etiskt försvarbart att ha jakt under häckningstid. Är det försvarbart att ha jakt på en art som bevisligen går mycket starkt tillbaka, t.ex. enkelbeckasinen? Är det försvarbart att ha jakt på rödlistade arter? Vad har Michael Hagberg för uppfattning om dessa frågor, vilka jag tror kommer att engagera många framöver? I dagarna kommer Sveriges ornitologers förenings senaste tidning där deras generalsekreterare beskriver jakten. Jag vet inte om det är en tidning som Michael Hagberg brukar läsa. Men Sveriges ornitologers förening är inte speciellt förtjust i den jaktpolitik som för närvarande bedrivs. Om vi får en jakt på morkulla, blir Sverige ett av få länder inom EU, utöver Österrike, som har jakt på morkulla under häckningstid. Det vore naturligtvis inte precis någon fjäder i hatten för Sverige. Jag skulle också vilja höra vad Michael Hagberg anser om det förslag som vi har lagt fram om hur en ekologiskt anpassad ripjakt skulle kunna bedrivas. Jag vill därmed också rätta något som jag sade i anförandet. I dag börjar alltså jakten och pågår fram till den 25 augusti. Vi anser att den skall flyttas fram till mitten av september. Vad anser Michael Hagberg om det förslaget? Är det ett förslag som han skulle kunna ansluta sig till? Avsikten är inte att förbjuda jakten, utan avsikten är att få en ekologisk jakt. Jag tycker att det borde vara i allas intresse att se till att vi har en god kunskap om de arter som vi skall jaga. Det har vi inte i dag, t.ex. beträffande tjäder och orre. Anser Michael Hagberg att det är acceptabelt att vi egentligen inte har några populationsundersökningar av tjäder och orre innan vi börjar jaga? Anser Michael Hagberg att vi i dag har ett underlag för mycket av den jakt som bedrivs?
Herr talman! Gudrun Lindvall tog i sin inledning upp att hon inte kunde acceptera att man talade om att det var skottillfällen som gällde. Där den seriösa jakten bedrivs - och det gör den i vårt land - handlar det faktiskt i allra högsta grad om inventering. Det går åt en större del när det gäller inventering av de viltarter som vi har på våra marker än till själva jaktutövandet. När det gäller ripor och friområden rekommenderar jag Gudrun Lindvall att titta på de friområden som redan finns. Där får kullarna möjlighet att utvecklas utan jakt. Dessa områden är även snöskoterfria och bullerfria. Det är dessa områden som man i forskningen sätter mot varandra när man tittar på den här utvecklingen. Ripforskningen har varit bra i vårt land. Den dag som de herrar, som Gudrun Lindvall nämnde i sin inledning, var på plats var också Jägareförbundet där med en forskningsgrupp som hade gjort en undersökning i Dalarna - den hade hållit på i 15 år. Man kunde se vilken utveckling ripstammen hade haft där. Jag tycker att det är ekologisk jakt när man tittar på vilka områden som det har varit hårt jakttryck på och vilka områden som det inte har varit det på och när man ser till att man anpassar sig till det. Det är detta som man kan kalla den fria jakten ovan odlingsgränsen. Jag vill gärna avrunda med att tala om Naturvårdsverket. De motioner som vi har fått från Miljöpartiet och Gudrun Lindvall handlar om detaljer. Man diskuterar beslut om olika arter och jakttider på dagen. Naturvårdsverket är regeringens verktyg när det gäller att få till stånd en diskussion om vilka jakttider vi skall ha och vilken jakt vi skall bedriva. Naturvårdsverket går ut till de olika organisationerna och tar in uppgifter. Det är dessa organisationer som Gudrun Lindvall diskvalificerar. Dem skall vi lyssna på. Naturvårdsverket är bra, och det är också bra att Naturvårdsverket har målsättningar för olika saker.

Herr talman! Jag skulle verkligen önska att man även fortsättningsvis gick ut och frågade de organisationer som Michael Hagberg talar om innan man ändrar någon jakttid. Det är möjligt att det inte finns jägarorganisationer i alla länder i EU, men det finns ornitologiska organisationer. Det vet jag av erfarenhet. Det finns mycket starka ornitologiska organisationer i alla EU-länder, även i öststaterna, t.ex. i Lettland, som Sverige stöder ganska rejält. Om man tittar på det som är aktuellt just nu, nämligen morkullan, finner man att ingen annan organisation har tillfrågats. Anledningen till att morkulljakten nu diskuteras är att Jägareförbundet har gått direkt till departementet och begärt en ändring av tiden. Den här frågan har alltså inte gått den vanliga vägen genom Jakttidsberedningen, som den brukar göra. Nu hör man bara Naturvårdsverket. Sedan skall man fatta beslut. Det här är naturligtvis mycket intressant för oss som är engagerade på annat håll, t.ex. i Ornitologiska föreningen. Om en förening explicit hanteras på detta sätt när det gäller jaktfrågor måste också andra föreningar explicit hanteras på precis samma sätt. Jag kan garantera att det nu kommer att komma framställningar om jakttider och om förbud av jakt på vissa arter, t.ex. enkelbeckasinen. Jakttidsberedningen har varit obenägen att lyssna. Och också Naturvårdsverket har i mångt och mycket sagt att det krävs en utredning och att detta måste ses över. När det gäller enkelbeckasinen finns det en stor risk att Sverige kommer att hamna efter i EU. Enkelbeckasinen finns alltså med i en skrift som har kommit från EU, där man säger att det är en art. Men, Michael Hagberg, om vi ser till att alla organisationer som är intresserade av djur och natur och det vilda får vara med och tycka i framtiden har vi kommit långt. Så är det inte i dag. Det visar också den motion som vi har väckt som handlar om demokrati och jakt. Jägareförbundet har faktiskt styrt utvecklingen på ett sådant sätt att man inte kan säga att politikerna har haft det allmännas bästa framför ögonen. Jag rekommenderar en läsning av en skrift som handlar om demokrati och ledarskap. Det är en mycket obehaglig läsning.
Herr talman! Jakttidsberedningen träffas ungefär vart tredje eller vart fjärde år. Det har den gjort i en herrans massa år. Under de allra flesta av de här herrans massa åren har man haft sommarjakt på morkulla. Samtidigt är Jakttidsberedningen sammansatt av Världsnaturfonden, ornitologiska föreningar, Naturskyddsföreningen, Jägarnas riksförbund m.fl. naturverksamma organisationer. Det är de organisationerna, vilket jag försökte berätta för svenska folket genom herr talmannen alldeles nyss, som Gudrun Lindvall - kanske inte Gudrun Lindvall, men Miljöpartiet - diskvalificerar när hon kommer med enskildheter motionsvägen och inte på något sätt har lyssnat på de här organisationerna. Här har man berett det utifrån hela friluftslivets intressen. Sedan kommer de här motionerna där man tycker att riksdagen skall fatta beslut om enskildheter. Vi har en regering som har ett verktyg som heter Naturvårdsverket och som skall göra det här, och Naturvårdsverket tar in uppgifter från Jakttidsberedningen. Jag tycker att det är demokrati. Men det är demokrati utifrån mina aspekter. Den demokrati som Gudrun Lindvall - nej, inte Gudrun Lindvall men däremot Miljöpartiet - representerar, det är stalinism. Det är när man fattar beslut i de här frågorna i den här typen av förhandlingar och inte litar på det ideella föreningslivet. Stalinism är en typ av ideologi som är avskaffad i många länder. Men nu har vi fått svaret: Miljöpartiet står på en stalinistisk grund när det gäller oerhört många frågor.
Herr talman! När tiden blir sen slinter tungan. Ibland blir dumheten uppenbar, Michael Hagberg. I det här fallet var den det. Jag vet inte om Michael Hagberg är medveten om hur Jakttidsberedningen fungerar. Så här är det: Jakttidsberedningen har icke yttrat sig inför den hantering av morkulljakten som nu sker. Det vet Michael Hagberg. Frågan har kommit upp därför att Jägareförbundet har tillskrivit regeringen direkt. Jakttidsberedningen har icke yttrat sig inför den hantering av jakttiden för morkulla som skall ske nu i början av juni. Här har alltså regeringen accepterat att man inte går den vanliga vägen. Regeringen anser inte att vi skall vänta de två år till som behövs innan jakttiderna kommer upp i nästa sväng, utan regeringen säger: Låt oss hantera det här på ett annat sätt. Det innebär att i det här fallet får inte de andra organisationer som sitter i Jakttidsberedningen möjlighet att yttra sig. Dessutom fungerar Jakttidsberedningen så, vilket Michael Hagberg naturligtvis vet, att den som har sista ordet är Jägareförbundet, och Jägareförbundet måste inte skicka vidare de synpunkter som de andra föreningarna har framfört. Det här har tagits upp gång på gång i Sveriges ornitologiska förenings tidskrift. Man kan också visa på fall där man inte fått med sina synpunkter, trots att det fattats beslut om att de skulle skickas med. Jakttidsberedningen är ett exempel på en sammanslutning som inte riktigt fungerar. Den fungerar om man anser att jägarna alltid har rätt, men den fungerar inte annars. Därför anser vi att det är dags att få en fristående organisation som inte är Jägareförbundet utan just fristående - på samma sätt som vi ansåg att det var bra när Naturvårdsverket kom till. Jag tycker att vi skall hålla oss till sanningen, Michael Hagberg.